Herr talman! Vi har från vpk inga egna yrkanden i den här omgången av narkotikafrågan, men det är naturligtvis skäl, i den situation som råder, att vi deklarerar vår tidigare ganska välkända ståndpunkt. Det mest beklämmande som man kan uppleva i politiken är när valda företrädare för Sveriges folk försöker skaffa sig popularitet genom att söka motsvara vulgära, primitiva och korttänkta opinioner. Ytterst osmakligt är — Prot. 1986/87:74 det när man försöker förskaffa sig denna popularitet genom att driva tesen att — 18 februari 1987 man skall bura in så många av sina medmänniskor som det är möjligt.

Det är egentligen fel att diskutera det här som en justitiefråga. Handeln med narkotika må vara en justitiefråga, men hur man skall hantera människor som är hemfallna åt missbruk och befinner sig i olika former av relationsstörningar och personlighetsstörningar, utslagningssituationer eller vad det kan vara, är en social fråga, och den hör egentligen inte hemma i en justitiedebatt. Den typ av störning som ligger bakom drogmissbruk är ofta en ganska djupgående sådan. Ytligt sett kan även barn ur så att säga välanpassade familjer hamna i sådant, men när man tittar litet närmare på de individuella fallen skall man se att det finns alltid en bakgrund, en förhistoria. Det beteende som missbruket representerar och som den unge kommer allt djupare in i är mycket svårt att bryta. Man kan inte bryta det med repressalier. Det är en ofruktbar väg. Innan narkotikan kom in och vi hade drogproblem av väsentligen annat slag, hade vi i Sverige väldigt länge en tvångstradition och repressalietradition gentemot missbrukare, och den visade sig vara misslyckad. Det visade sig att den på intet sätt påverkade deras situation. Så fick vi en ny sociallagstiftning 1981. Med de nya arbetsmetoder som den medgav och den nya anda som den trots allt i begränsad mån förmådde skapa fick vi de första hoppfulla tecknen på att det handlar om helt andra ting än repressalier, hot och straff. Jag skall inte anklaga moderaterna, för de har haft en konsekvens i sin hållning, men jag tycker att det är väldigt oansvarigt av mittenpartiernas företrädare att ni nu sviker de principer som ni ändå var med om att utforma under det långvariga arbete som föregick den nya socialtjänstlagen. Ni har svängt här på ett rätt anmärkningsvärt sätt, och jag kan inte tolka det på något annat sätt än att de svaga, människorna med problem, de nedbrutna, de som har svårigheter, väger i era valpolitiska överväganden mycket lätt i jämförelse med den korttänkta och reaktionära opinion som ni här har gått till mötes. Jag kan inte heller underlåta att säga att det ligger en oerhörd oansvarighet i att vilja öka det repressiva trycket, att vilja skärpa hoten, att vilja skärpa straffen, att vilja straffa fler människor för ett missbruk, i ett läge där vi vet att vi inte kan ta om hand ens alla dem som frivilligt kommer och söker vård. Man kan ställa sig frågan: Var skall de då placeras? Skall de vara kvar i fängelserna? Den där vackra idén om kontraktsvård håller ju inte så länge man inte kraftigt har rustat upp och utvidgat resurserna för den frivilliga behandlingen. Skall de vara kvar i häktena? Skall de förvaras i särskilt uppbyggda barackstäder, eller hur har herrarna och damerna tänkt sig att det hela skall fungera? Ert prat om att man skall omvandla fängelsestraff till kontraktsvård är ju praktiskt fullständigt ogörligt i nuvarande situation. 19 Ni skall också sätta detta i samband med den attityd ni har på den kommunala finanssidan. Det är just de borgerliga partierna som allra mest intensivt propagerar för nedskärning av statens överföringar till kommunerna. Ni vill ha minskat finansiellt stöd till de kommuner som behöver pengar för att ta dessa svåra problem om hand. Ni kräver att de skall ta dem om hand, och om de inte kan det skall ni straffa dem. Då skall det vara hot och repressalier. Men när det gäller resurser ställer ni inte upp, för då skall ni skära ner de kommunala verksamheterna och ytterligare försvåra den redan mycket pressande situationen på det här området. Jag ser inte att det går ihop. Det är ett uttryck för den yttersta ansvarslöshet och för en vulgär form av populism. Man kan peka på situationen när det gäller aids — en dödlig, smittosam åkomma som det för dagen inte finns några botemedel mot — och se den i relation till vad de borgerliga förslagen skulle åstadkomma. Vad är en av de mest väsentliga åtgärderna när det gäller att bekämpa aidssmittan? Jo, det är naturligtvis att få de sprutnarkomaner som riskerar att sprida smittan mycket snabbt att bryta sitt missbruk och söka behandling. Och nu söker de behandling. Rädslan för aids och den stigande insikten om vad missbruket innebär har gjort att fler och fler söker sig till de frivilliga behandlingsinstitutionerna. Vad skall vi svara de människorna? De kommer alltså till ett behandlingssystem som är svårt underförsörjt, där det är långa väntetider, där man arbetar under knappa materiella förhållanden, och begär hjälp. Då skall vi svara dem: Vi kan inte ge er någon hjälp. Vi kan inte ge er någon kontraktsvård eller någon annan vård för den delen. Men vi kan ge er straff, vi kan ge er böter, och har ni hållit på riktigt länge och upprepat ert missbruk kan ni också få fängelse. Är det ett svar som vi skall ge dem? Är det ett ansvarsfullt svar som står i överensstämmelse med den hotande medicinska situation som aidsproblematiken innebär? Det är i dag så, att man inte ens har platser på de institutioner där man tar missbrukare om hand med LVM, alltså med tvång. Inte ens det måttet av platser räcker för att ta hand om alla tvångsomhändertagna. Vad skall vi då göra, om vi skall tvångsomhänderta ännu fler? Var skall de förvaras? Det är den frågan ni skall besvara. Och vilka reaktioner väcker ni bland dem som har börjat förstå att sprutnarkomani är en allvarlig smittorisk och att de löper fara för sitt liv också idet här hänseendet? Vad skall vi svara dem när de på det här sättet kommer till den frivilliga vården? Tror ni att de reagerar positivt, tror ni att de över huvud taget får något förtroende för vårdapparaten eller att de alls skulle söka sig dit, om det måste ske under hot? Jag förstår inte hur man över huvud taget logiskt kan resonera på det sättet. Vad jag är mest förvånad över är Hans Peterssons i Röstånga resonemang. Enligt vad jag har inhämtat i massmedia lär han vara anhängare av att man skall dela ut fria sprutor till sprutnarkomaner — en medicinsk åtgärd som jag mycket väl kan ställa upp på, eftersom det är en nödfallsåtgärd som man kan ta till i ett läge där man vill minska smittoriskerna. Man skall alltså erbjuda fria sprutor för att minska smittorisken, men när narkomanerna kommer och skall ha sina fria sprutor skall de mötas av hot om straff och repressalier. Vad är detta för slags tänkande? Det finns ju ingen logik, bara vulgär populism. Vårt parti kommer aldrig att ställa upp på vare sig den människosyn som Prot. 1986/87:74 ligger bakom eller detta mycket opraktiska och oansvariga beteende som ni — 18 februari 1987 visar när det gäller attityderna till de konkreta problemen. Ätglrdetiotnarkåt A
Herr talman! Jag skall gå förbi den svepande och nästan otroliga kritik som Jörn Svensson framförde. En sak vill jag emellertid säga till honom: Fortfarande har läkare tysthetslöfte. Om en narkoman går till en läkare, kan han med fullt förtroende framföra sina bekymmer till denna läkare eller till sjukvårdspersonalen över huvud taget. Beträffande den motion som jag har väckt om rena sprutor till sprutnarkomaner vill jag framhålla att sprutorna skulle delas ut av läkare under den tid som det ges läkarvård. Svårare än så är det faktiskt inte, Jörn Svensson, även om det går att låta hur indignerad som helst och ta till de största brösttoner. Håller vi oss till realiteter förenklas kanske verkligheten på ett för Jörn Svensson märkligt sätt.

Herr talman! Hans Petersson i Röstånga erkänner nu själv att han är ute för att förenkla verkligheten. Nu är verkligheten inte så enkel. Jag har förebrått er just detta att ni förenklar verkligheten. Ni är rättare sagt blinda för mycket väsentliga och avgörande sidor av den. Det låter sig sägas att en patient alltid skall kunna ha förtroende för sin läkare, men vi vet att det inte fungerar så när det gäller aidsproblematiken. Många av de HIV-smittade har inte det förtroendet. Det har med anonymitetsfrågan, som ju folkpartiet i och för sig har drivit, och med andra frågor att göra. Här finns det en misstro mot myndigheter av olika slag. Man känner sig inte säker, och man vet att man efterspanas och kan straffbeläggas för missbruket som sådant. Detta måste rimligtvis ha en återhållande verkan på en människas benägenhet att söka sig till olika samhälleliga instanser för vård och behandling. Så förhåller det sig obestridligen. Sedan kan man hur mycket som helst försäkra personerna i fråga om anonymitet och förtroende. Människorna reagerar på detta sätt när det i bakgrunden finns ett hot och ett strafftänkande, som kan omsättas i handling, om de blir avslöjade. Men detta är ju en detalj i det hela. Hans Petersson känner jag sedan många år tillbaka som en seriös riksdagsman och därför tycker jag att han hellre borde ha svarat på det som för honom ändå måste vara den centrala frågan: Hur hanterar vi de människor som vi nu inte kan ta hand om i frivilligvården? Skall dessa människor när de ger sig till känna löpa risken att utsättas för repressalier och straff? Tror Hans Petersson på allvar att de då i någon större utsträckning kommer att ge sig till känna? Det är denna fråga som jag tycker att just Hans Petersson skall besvara. Det är en fråga om politisk logik, om insikt om sociala problem och sociala funktioner. Det är också en fråga om politisk moral.

Herr talman! Lagutskottets betänkande 11 handlar om förhållandet mellan upphovsrätt och tryckfrihet. Bakom denna måhända kryptiska rubrik döljer sig flera grundläggande frioch rättighetsfrågor. Den något svårfångade problematiken aktualiserades av det s.k. manifestmålet i Göteborg. En teaterregissör hade upprättat ett förslag till konstnärlig målsättning för teatern. Detta förslag spreds i form av ett manifest inom, men inte utom, teatern. Sedermera infördes manifestet i en dagstidning utan upphovsmannens tillstånd. Vid en rättslig bedömning fastslog högsta domstolen slutligen att upphovsrättsintrång förelåg och dömde både till straff och till skadestånd. I anledning härav framfördes från många håll stark kritik. Vissa kritiker påstod t.o.m. att man trampat på den kanske mest grundläggande rättigheten i en demokrati — yttrandefriheten. I motion L245 av Karin Ahrland och Birgit Friggebo begärs en särskild utredning för att klarlägga förhållandet mellan upphovsrätt och tryckfrihet. Utgångspunkten för en sådan utredning måste vara de grundläggande principerna om yttranderätt och informationsfrihet. Föreliggande begränsningar genom upphovsrätt och handlingssekretess synes alltför vittgående. I vissa fall skyddas produkter trots att de får anses ha ett förhållandevis ringa skyddsbehov. Gällande referaträtt och offentlighetsprincip har också visat sig vara otillräckliga. Andra möjligheter bör därför förutsättningslöst prövas. Företrädet för upphovsrätten kan minskas. Offentlighetsprincipen kan utvidgas till att omfatta upphovsrättsliga verk inom och delvis även utanför myndigheterna. Den s.k. tryckfrihetsinstruktionen kan breddas för att mera beakta yttrandefriheten. Vid tvist bör frågan prövas av en jury. Inriktningen bör vara att ett upphovsrättsintrång kan vara straffritt i sådana fall där det föreligger ett påtagligt intresse av information och debatt. Inom regeringen pågår ett arbete med en proposition om yttrandefrihet. Men det kan inte förutsättas att man i detta sammanhang annat än marginellt kan lösa de problem från yttrandeoch informationsfrihetssynpunkt som aktualiserats i motionen. Därför är det motiverat att särskilt utreda förhållandet mellan det upphovsrättsliga och det tryckfrihetsrättsliga regelsystemet. Herr talman! Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till folkpartiets reservation i betänkandet.

Herr talman! Som Bengt Harding Olson sade var det med anledning av högsta domstolens utslag i det s.k. manifestmålet som ledamöter från moderaterna och folkpartiet under förra årets allmänna motionstid motionerade om förändringar i den upphovsrättsliga och tryckfrihetsrättsliga lagstiftningen. Folkpartiet har fullföljt sin uppfattning i en reservation, där man vill ha ett tillkännagivande till regeringen. Jag skall ge min version av bakgrunden, även om den finns beskriven i betänkandet. I samband med diskussionen om den konstnärliga inriktningen vid Göteborgs stadsteater blev en utomstående regissör inbjuden att komma till Göteborg för att diskutera eventuell anställning vid teatern. Under resan dit skrev han ned ett antal punkter som han skulle ha som utgångspunkt för diskussioner med personalen. Hans avsikt var att så småningom formulera ett slags gemensam överenskommelse med personalen om hur arbetet i framtiden skulle bedrivas. Han kallade sitt utkast manifest. Tankarna redovisades för olika grupper av personalen vid detta och senare tillfällen, och några av personalens representanter fick kopior av anteckningarna för att kunna informera vidare. Därvid poängterades att förslaget inte var färdigt och att det inte fick spridas vidare eller publiceras. Teaterns styrelse fick muntlig information om diskussionerna men ingen skriftlig, med samma motivering som jag tidigare sagt. Teatern fick alltså aldrig någon förfoganderätt över manifestet. Däremot fick Göteborgs-Posten fatt på ett exemplar, och trots teaterchefens protester publicerades manifestet på dess ledarsida. Chefredaktören och kulturredaktören åtalades vid Göteborgs tingsrätt för brott mot upphovsrättslagen. De frikändes i tingsrätten, men domen ändrades sedan av hovrätten till fällande. Högsta domstolen har också slutligen fastställt hovrättens dom. Domen har upprört Göteborgs-Posten, och folkpartiet kan naturligtvis inte acceptera att dess husorgan kan begå ett misstag. Motionärerna menar i sin motion att det inte är tillfredsställande att man inte kan publicera en handling om det finns ett påtagligt intresse av information och offentlig debatt. Anta, skriver de, att ett politiskt parti, kanske med omstörtande verksamhet på sitt program, är i färd med att utarbeta ett mer preciserat handlingsprogram för en bestämd tid och att en tidning påträffar ett skriftligt utkast till programmet och låter publicera det. Rättsläget, skriver motionärerna, låter anta att tidningen även i det fallet skulle begå ett brott. Motionärerna ger ytterligare ett exempel: ”Anta att en tidning lyckas spåra en hyllningsdikt som en svensk diplomat har författat och tillägnat diktatorn i det land där diplomaten tjänstgör.” Även i det fallet skulle en tidning som publicerar dikten kunna dömas till både straff och skadestånd, framhåller de — det är ganska fantastiska jämförelser med anledning av det lilla manifest som det gäller. Högsta domstolen påpekar att det kan uppstå situationer där yttrandefrihetsintresset gör sig gällande med sådan styrka att domstolarna rimligen måste ta ansvar för en friande dom, men att det i manifestmålet inte rör sig om ett fall där intresset av yttrandefrihet står i sådan bjärt motsättning till skyddet för upphovsrätten som det då måste vara fråga om. Tidningens intresse av att ge allmänheten information hade kunnat fyllas genom ett referat av idéer och faktauppgifter i manifestet som inte inkräktade på Peter Oskarssons ensamrätt till verket. HD påpekar också att man inte kan bortse från hans uttryckliga önskan om att han inte ville ha någon offentlig spridning av utkastet, eftersom det inte var färdigformulerat. Konstitutionsutskottet har yttrat sig över motionerna och anser inte att några åtgärder från riksdagens sida är påkallade med anledning av utfallet i det här målet. Lagutskottets majoritet har samma uppfattning. Den ordning som motionärerna åsyftar skulle innebära en kraftig urholkning av upphovsmännens privaträttsliga skydd, och med hänsyn till den betydelse som upphovsrätten har kan utskottet inte ställa sig bakom en sådan ordning. Den är inte heller förenlig med de förpliktelser som Sverige har enligt Bernkonventionen. Utskottet avstyrker alltså bifall till motionerna. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i lagutskottets betänkande nr 11 och avslag på reservationen.
Herr talman! Det här ärendet handlar inte direkt eller uteslutande om Göteborgsmanifestet. Det är därför litet tråkigt att vi här får höra från majoritetens representant att folkpartiets inställning närmast skulle bero på att Göteborgs-Posten är ett husorgan för folkpartiet. Jag vill poängtera att det här gäller en principiell angelägenhet, som rör mycket viktiga yttrandefrihetsoch informationsfrihetsfrågor. Låt oss hålla oss på detta seriösa och principiella plan. Det är en självklarhet — jag trodde inte ens att jag skulle behöva säga det — att folkpartiet med sin motion och sin reservation inte på något sätt önskar att svensk lagstiftning skall komma i konflikt med Bernkonventionen. Slutligen vill jag också poängtera att man om man förstärker yttrandefriheten får en motsvarande urholkning av upphovsrätten. Det är med naturnödvändighet på det sättet. Men verkligheten är inte så enkel att man bara kan satsa på det ena eller på det andra. Det är därför som man enligt folkpartiets mening måste göra en avvägning mellan yttrandefrihet å ena sidan och upphovsrätt å den andra. Den avvägningen kan inte här och nu fångas i en exakt laglig formulering, men vi har krävt — och det tycker vi är rimligt — att en särskild utredning tar fram ett underlag, som gör det möjligt att åstadkomma denna för en demokrati så utomordentligt viktiga balans.
Herr talman! Folkpartiet använder manifestmålet som utgångspunkt både för sin motion och för sin reservation. Det var därför jag läste det som uttalades i högsta domstolens dom om behovet av avvägning mellan yttrandefrihet och upphovsrätt. Jag vill upprepa att högsta domstolen påpekar att det kan uppstå situationer, där yttrandefrihetsintresset gör sig gällande med sådan styrka att domstolarna rimligen måste ta ansvar för en friande dom, men att yttrandefrihetsintresset i det här målet inte har den styrkan. Man hade kunnat tillgodose det informationsintresse som ansågs föreligga på annat sätt. Eftersom vi inte har något annat exempel som anknyter till påståendet att det skulle vara fel på den nuvarande avvägningen, måste vi göra bedömningen att manifestmålet i sig inte för närvarande ger skäl för några uttalanden till regeringen.
Herr talman! Det är riktigt att vi använder manifestmålet som en utgångspunkt för denna viktiga principdiskussion. Men jag vill poängtera att man vid en synnerligen omsorgsfull läsning av högsta domstolens dom närmast får fram att högsta domstolen anser att det finns ett visst behov av en lagändring eller att det i varje fall är lämpligt att diskutera en sådan.
Herr talman! Vad man talar om i domen är offentlighetsprincipen när det gäller exempelvis kommunala bolag och liknande. Men inte heller det är tillämpligt i det här fallet, eftersom Peter Oskarsson icke var anställd på stadsteatern och icke hade överlämnat materialet till stadsteatern. Materialet var alltså inte i stadsteaterns ägo vid det här tillfället.
Herr talman! Det är viktiga påpekanden som görs här. Det visar just hur komplicerad problematiken är. Det enda som folkpartiet begär — och vi tycker att detta är ganska modest — är att man går igenom dessa viktiga punkter i en särskild utredning. Vi anser inte att det är för mycket begärt. Jag kan inte förstå varför man är så rädd för att utreda de här frågorna. Jag vill än en gång poängtera hur oerhört betydelsefull en generös yttrandefrihet är i en demokrati.
Herr talman! Om man skall tillsätta utredningar måste det finnas skäl för att göra det. Majoriteten anser inte att det i det läge som ärendet befinner sig i finns några skäl för en utredning. Vi kan ju inte tillsätta utredningar för utredningarnas egen skull.
Herr talman! Folkpartiet tycker att det finns skäl för en sådan utredning.

Herr talman! Kulturutskottets betänkande 1986 87:13 om tjänstebostäder för präster och om förvaltningen av kyrklig jord. Det är således två skilda kyrkliga frågor som tas upp i propositionen och i betänkandet. I den ena frågan - om prästernas tjänstebostäder — tillstyrker utskottet enhälligt propositionen, så när som på att ikraftträdandet föreslås framflyttat ett halvår. I den andra däremot — om avskaffandet av boställsnämnderna — har en borgerlig-kommunistisk majoritet bildats, som föreslår avslag på propositionen. Vi socialdemokrater föreslår i våra reservationer bifall till propositionens förslag, och jag yrkar bifall till reservationerna. När det gäller prästernas tjänstebostäder kan jag inskränka mig till att konstatera att två principer ligger bakom förslaget. Torgny Larsson kommer senare att utveckla vår syn i den frågan. Principerna är dels avskaffande från statens sida av tjänstebostadstvånget även för denna kategori anställda, dels överförande till kyrkans egna organ att avgöra även dessa frågor. Jag yrkar bifall till utskottets förslag under de moment som avser tjänstebostadsfrågan. Så till den del som handlar om förvaltning av kyrklig jord. Den specialreglerade kyrkliga egendomens förvaltning är omgärdad av komplicerade rättsliga förhållanden. Grundläggande regler finns i lagen om förvaltning av kyrklig jord och lagen om kyrkliga kostnader . Mer detaljerade regler finns i förordningen om förvaltning av kyrklig jord . Stiftsnämnderna är förvaltningsorgan för en del av den specialreglerade egendomen. Under stiftsnämnden fullgörs vissa förvaltningsoch tillsynsuppgifter av särskilda boställsnämnder med en mera lokal sakkunskap i fråga om jordbruk. Boställsnämnderna tillkom 1925. De hade i uppgift att för statens räkning bevaka att avkastningen av den kyrkliga jorden var hög och jämn. Sedan 1983, när det nya systemet för skatteoch kostnadsutjämning mellan de kyrkliga kommunerna infördes, kvarstår inte detta behov. Boställsnämnderna skulle vidare främja strukturåtgärder inom den kyrkliga jorden. Den uppgiften fullgörs numera av lantbruksnämnderna för kyrklig såväl som för övrig jordbruksmark. Under årens lopp har kritik i olika hänseenden förts fram mot förvaltningen av kyrklig jord från såväl representanter för kyrkans jordbruksarrendatorer som företrädare för stiftsnämnder och pastorat. Även kammarkollegiet har lagt fram förslag till förändringar. Mot bakgrund av denna kritik har förslaget i propositionen utarbetats. Det innebär att de särskilda boställsnämnderna avskaffas. Beslutsrätten i arrendefrågor flyttas ut till pastoraten — dvs. förvaltarna av jorden, de som närmast berörs och har det direkta intresset för hur den används och vad den avkastar skall också få besluta. Syftet med förslagen i propositionen kan alltså sägas vara dels en förenkling av regler och byråkrati, dels en decentralisering av beslutanderätten. Ansvar och befogenheter läggs ut, och beslutsvägar kortas. Förslagen i propositionen har föregåtts av en utredning, vars förslag har remissbehandlats. Nästan samtliga remissinstanser tillstyrker förslaget att avskaffa boställsnämnderna. Bl.a. Boställsledamöternas riksförbund tillstyrker att nämnderna avskaffas. Enligt den särskilda ordning som gäller för beslut om vissa kyrkliga angelägenheter har regeringens förslag varit föremål för kyrkomötets behandling i augusti 1986. Kyrkomötet har enhälligt ställt sig bakom de förslag som nu återfinns i propositionen. Herr talman! Mot denna kortfattade bakgrund till förslaget att avskaffa boställsnämnderna — omfattande kritik mot dagens ordning, utredning och tillstyrkan av remissinstanser, åsyftad förenkling och decentralisering, samt ett enigt kyrkomöte — trodde vi väl alla att detta var en proposition som kulturutskottet inte skulle behöva ägna särskild möda åt. Den borde rakt av kunna tillstyrkas. Så har emellertid inte blivit fallet. En ohelig allians — eller är den kanske helig med hänsyn till frågans kyrkliga anknytning? — har uppstått i utskottet. Såvitt jag kan bedöma från fyra helt skilda utgångspunkter har de borgerliga partierna och kommunisterna enat sig. Den enda gemensamma faktorn tycks ha varit frestélsen att få avslå en proposition. Det argument för ett avslag som anförs av utskottsmajoriteten är av formellt slag. Man vill skjuta på ställningstagandet till ett senare tillfälle. Det är på sitt sätt symtomatiskt — man bekänner sig gärna till krav på förenkling, avbyråkratisering och decentralisering, men när förslag kommer hittar man alltid något skäl emot eller vill åtminstone skjuta upp genomförandet. De käcka parollerna visar sig vara mest munväder. Vad kan moderaterna ha för invändningar mot att den statliga förvaltningsmyndigheten boställsnämnden avskaffas och att den fria marknaden får gälla även för kyrkans markupplåtelse? Vad har centern emot att statlig styrning och reglering ersätts av lokalt beslutsfattande i pastorat och församlingar? Folkpartiets agerande i frågan är värt en egen mässa. Folkpartiet har i år en partimotion om avskaffande av statskyrkan. En konsekvens av en sådan inställning borde vara att man stöder en inriktning mot att alltmer beslutsfattande flyttas till inomkyrkliga organ utan statlig inblandning. Propositionen är verkligen uttryck för en sådan inställning. I sin kommittémotion till den aktuella propositionen har folkpartiet också levt upp till dessa sina principer. Man tillstyrker propositionen. I konstitutionsutskottets yttrande bildar fp-ledamöterna majoritet med socialdemokraterna för att tillstyrka propositionen i denna del. Men så har en vilseförd folkpartist — som för övrigt även återfinns i kommittémotionen — råkat skriva på även en flerpartimotion för uppskov. Och si, då uppstår frestelsen att bilda majoritet med vpk mot ett regeringsförslag — och då faller alla högstämda principer om en fri folkkyrka och frihet från statlig inblandning. Folkpartiet brukar kallas vindflöjel. Att vara liberal är att vara kluven, har en av alla deras f.d. partiledare sagt. I detta ärende, herr talman, har folkpartiet uppträtt som en kluven vindflöjel! Hur har då vpk kunnat hamna i borgarburen i denna fråga? Det är sannerligen svårbegripligt. Den enda teori jag kan lansera är att det är ett stort missförstånd. Vpk kanske tror att boställsnämnderna är ett skyddsorgan för stackars utsugna jordproletärer på den svenska landsbygden. Det är i så fall ett missförstånd. Landets ca 2 000 prästgårdsarrendatorer befinner sig nog bland den bättre ställda halvan av landets jordbrukare. De har definitivt lika goda möjligheter att hävda sin rätt som andra arrendatorer har. De behöver inte det extra skyddsnät som boställsnämnderna måhända utgör. Som vi påpekar i vår reservation har ju alla jordägare och arrendatorer arrendenämnderna att vända sig till vid oenighet och tvister.

Att redan nu avskaffa boställsnämnderna innebär inte bara en förenkling av den nuvarande förvaltningen, utan även en förenkling av genomförandet av kyrkokommitténs förslag i denna del.” Så säger alltså de som arbetar med dessa frågor och rimligtvis bäst känner till förhållandena. Herr talman! Bifall än en gång till reservationen!

Herr talman! En av de frågor som innefattas i förevarande utskottsbetänkande har en stark kyrklig tradition och ett stort kulturhistoriskt intresse. Det gäller frågan om prästernas skyldighet att bebo anvisad bostad i prästgård. Det här systemet har funnits av hävd, men det har också mer och mer frångåtts, inte minst i tätortspastorat och i områden med en sådan hyresmarknad som anses vara en förutsättning för att man skall kunna släppa det systemet. Fortfarande är bostad för präst i prästgård en vanlig boendeform i många landsortspastorat. Det har både en praktisk bakgrund — för att man skall ha tillgång till bostad åt en präst — och det är självfallet också viktigt att prästen om möjligt bor i närheten av församlingsinvånarna. Förändrade familjeförhållanden för prästerna och därmed sammanhängande individuella önskemål har gjort att en omprövning av tjänstebostadstvånget har kommit i diskussionens centrum. För närvarande kan dispens erhållas från tjänstebostadstvånget om särskilda skäl föreligger och om det finns en hyresmarknad i området. Personalorganisationerna har gjort många framställningar under senare år om att frågan bör tas upp till prövning och att tjänstebostadstvånget bör avvecklas. I den proposition som vi nu behandlar föreslås att tjänstebostadstvånget fortfarande skall finnas kvar men att besluten skall flyttas ned till pastoraten. För vår del har vi velat pröva huruvida tjänstebostadstvånget inte skulle kunna avvecklas helt och ersättas med skyldighet för pastoraten att tillhandahålla bostad åt präst i prästgård, i synnerhet om den ligger i anslutning till församlingskyrkan. Efter samprövning i utskottet har vi enhälligt kommit fram till att ställa oss bakom propositionen i denna del. Utskottet har dock framhållit att det ur kyrklig synpunkt är naturligt att präst erbjuds bostad i prästgård och att detta särskilt gäller landsbygdspastorat, där prästgården ligger i anslutning till församlingskyrka. Utskottet förutsätter att pastoraten beaktar denna aspekt när det gäller församlingsprästernas bostadsfråga. Prästgårdarna och miljön i anslutning till dem representerar i många fall betydande kulturhistoriska värden. Det är ytterst angeläget att man inte låter dessa värden gå till spillo vid en förändring av tjänstebostadstvånget. — I propositionen understryks också detta. Det är viktigt att referera till att det nu har gjorts en inventering av kyrkor av kulturhistoriskt värde. Utskottet understryker också betydelsen av att de statliga kulturvårdande myndigheterna i fortsättningen tar ansvaret — självfallet också det ekonomiska — för att inte dessa kulturhistoriskt viktiga byggnader skall försvinna och förfalla. En fråga som särskilt har diskuterats i anslutning till tjänstebostadstvånget är beskattningen av förmånerna att bo i prästgård. Personalförbundet har framfört kravet att den här frågan skall regleras i skattelagstiftningen. Skatteutskottet har yttrat sig och gör en utförlig redovisning. Skatteutskottet referar också att det 1983 träffades ett avtal, som gäller just reglering av förmånen att bo i prästgård. Man kom fram till att förmånerna aldrig skulle uppskattas till mer än 100 m? bostadsyta. Skatteutskottet ställer också frågan hur det skall bli när det införs ett nytt system beträffande tjänstebostadstvånget. Skatteutskottet säger att riksskatteverkets tidigare rekommendation följs och gör sedan en väsentlig skrivning: ”Utskottet förutsätter dock att denna regel i normalfallet kommer att gälla även i fortsättningen för prästgårdar som inte är tjänstebostäder. Utskottet utgår från att verket snarast kommer att vidta lämpliga åtgärder för att i möjligaste mån kunna få en likformig bedömning av de nya frågeställningar som kan uppkomma i det nya systemet och att verket noga kommer att följa utvecklingen på detta område.” Detta är ett mycket viktigt uttalande från skatteutskottets sida, och kulturutskottet ställer sig helt bakom det. Kulturutskottet anför vidare att det kan finnas starka behov av att beakta detta i lägen då en tjänsteinnehavare inte behöver nyttja så mycket av en prästgård som 100 m? och givetvis även då det gäller förmånen i skatteavseende. Den lokala skattemyndigheten bör självfallet ta hänsyn till detta vid sin bedömning. Den andra delen av propositionen gäller frågan om avskaffande av boställsnämnderna. Utskottet föreslår att avgörandet skjuts upp tills hela den stora frågan om den regionala och lokala organisationen för svenska kyrkan kommer upp till behandling. Det förutses att en proposition kommer att läggas fram redan till hösten. Det är då rimligt att beakta alla aspekter i samband med den nya organisationen, icke minst på regional nivå, och vilka förutsättningar det finns att ordna en bra organisation beträffande boställsnämndernas nuvarande uppgifter. Jag vill understryka att utskottet — som Mats O Karlsson också sade — inte har tagit ställning till synpunkterna och värderingarna i propositionen och som har förts fram i diskussionen på olika håll. Det är rimligt att det görs en totalbedömning, och när den stora propositionen skall komma inom en så nära framtid som här anvisas finns det ingen anledning att rycka ut en bit och fatta beslut om den nu. Mats O Karlsson hänvisar i denna debatt till kyrkomötets ställningstagande. Kyrkolagsutskottet deklarerar klart i sitt uttalande att man i den statliga Organisationen inte kan tänka sig fakultativa nämnder eller styrelser t.ex. på länsplanet. Om den nya organisation genomförs som 1982 års kyrkokommitté har föreslagit kommer andra regelsystem att gälla också på det regionala planet — regler som nu gäller i den kommunala förvaltningen — och då blir det möjligt att införa fakultativa nämnder. De stift som har särskild anledning att ha boställsnämnder, dvs. stift med många löneboställen, kan då inrätta sådana. Andra stift, som egentligen inte har några löneboställen att förvalta, som Stockholms stift, behöver inte dessa nämnder. Jag kan nöja mig med att konstatera att sakinnehållet i denna fråga kommer upp till prövning i ett senare sammanhang.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
Herr talman! Jag kan i och för sig förstå att Karl Boo inte är så van att vara företrädare för majoriteten i kulturutskottet. Därför valde han att prata om den del där utskottet är överens. Det är ju faktiskt förvånande. Jag trodde att han skulle ta chansen nu när han företrädde fyra partier att verkligen utveckla varför majoriteten har kommit fram till sitt ställningstagande. Att skjuta upp är också att gå emot, Karl Boo. Det är vad ni gör nu. Ni avstyrker en proposition. Det finns ett färdigt förslag om en förändring på detta område som innebär en decentralisering. Jag kan inte för mitt liv förstå att en centerpartist kan gå emot en inbjudan att lägga ansvaret så långt ut det någonsin går i den kyrkliga organisationen, till pastorat och församlingar, så att de själva får besluta också i de här frågorna. Men ni vill ha kvar dessa beslut i en statlig myndighet som i ett remissyttrande från Sveriges jordbruksarrendatorers förbund beskrivs på detta sätt: ”Den nuvarande organisationen upplevs i allmänhet som tillkrånglad, svår att överblicka och trög i beslutsprocessen. Berörda kyrkoarrendatorer vet ofta inte vilken av instanserna, bostadsnämnd, pastorat eller stiftsnämnd, som skall kontaktas i ett enskilt ärende. Även de olika instanserna har ibland svårt att ange under vems ansvarsområde ett ärende lyder.” Så säger de som borde veta. Och detta system vill ni behålla. Det är faktiskt innebörden i majoritetens ”ickeställningstagande”. Jag erinrar mig också att den blivande centerledaren Olof Johansson stod i talarstolen för 14 dagar sedan, i den allmänpolitiska debatten, och sade så här, med darr på stämman: ”Vi vill öka kommunernas möjligheter att själva fatta beslut. Vi tror att de är vuxna att ta det ansvaret. Det behövs inga pekpinnar från central nivå i det fallet.” Då handlade det om KBT, en fråga som berör alla över 1 miljon pensionärer i landet. Men nu när det berör 2 000 prästgårdsarrendatorer behövs minsann centrala pekpinnar. Tala om att sila mygg och svälja kameler. Centerns decentraliseringsbudskap kan man faktiskt inte ta på allvar. Jag kan t.o.m. återge vad Karl Boo själv sade när vi behandlade kyrkofrågorna i kammaren i våras: ”Min fråga är: Hur kan moderater, folkpartister och socialdemokrater ha så olika uppfattningar på kyrkomötet och här i riksdagen?” I dag är det centern som visar hur olika uppfattning man har. Alla centerpartisterna i kyrkomötet tycker att detta förslag skall genomföras nu, men det tycker inte ni.
Herr talman! Jag vill bara än en gång erinra om att utskottet inte har tagit ställning i sakfrågan. Ett uppskov betyder inte att man går emot, utan snarare att man vill ha en allsidigare prövning där nya aspekter kan komma in. Jag har angivit en, det kan finnas flera. Kompetensen har diskuterats rätt mycket.

Jag vill också säga att man i varje fall från prästgårdsarrendatorernas sida betackar sig för att bli direkt underställda arrendenämnderna. I det sammanhanget har alltid problemfyllda situationer uppstått. När Mats O Karlsson säger att vi i det här fallet borde följa kyrkomötets enhälliga ställningstagande har jag anfört att det har kommit fram synpunkter och att vi bara skjuter på ärendet. Men Mats O Karlsson får ett fantastiskt tillfälle att visa sin lojalitet mot kyrkomötet då vi så småningom skall diskutera direkta anslag från staten till kyrkofonden. Då kan det bli intressant att se vad Mats O Karlsson kommer att ha för uppfattning,
Herr talman! När det gäller kompetensen har det framförts farhågor att pastorat och församlingar inte skulle klara av denna uppgift. Jag tycker visst att kompetens är viktig, men man får inte överdriva betydelsen av den och göra det till världens svåraste fråga att företräda kyrkan som jordägare.

Det sägs i propositionen, och vi understryker det i vår reservation, att det kommer att finnas kompetens hos stiftsnämnderna till pastoratens stöd om det skulle behövas. Jag tycker att den frågan blivit för stor i debatten. Så säger Karl Boo att prästgårdsarrendatorerna skulle vara rädda att underordna sig arrendenämnderna. Det är inte det saken gäller. Arrendenämnderna har ju ställning som domstol och skall slita tvister mellan jordägare och arrendator. Där är parterna likställda, och parterna har att rätta sig efter den prövning som sker i arrendenämnderna. När det gäller kyrkomötet och inställningen till detta är det väl ändå skillnad, Karl Boo, på 'olika frågor. Det finns frågor där vi har särskild anledning att lyssna till kyrkomötet. Det kan inte vara rimligt att riksdagen i en anslagsfråga skall vara bunden av kyrkomötets uppfattning. Då skulle vi ju vara bundna av alla som gör anslagsframställningar till riksdagen, och vi skulle inte kunna göra avsteg från en framställning. Och det sitter politiker i de flesta instanser som har anspråk på att få tilldelning av statsmedel. Den här frågan är ett inomkyrkligt ärende, och kyrkomötet representerar en stor sakkunskap vad gäller vardagsarbetet med dessa frågor. Kyrkomötet sade i augusti i denna sal: Vi klarar detta och vill ha igenom propositionens förslag. Det vägrar ni från majoriteten i dag att gå med på. Det är anmärkningsvärt, om man har någon tilltro till värdet av decentralisering och lokalt beslutsfattande.
Herr talman! Jag har inte sagt att arrendatorerna är rädda för att underordna sig arrendenämnderna — det är inte detta det är fråga om. Men att i alltför många fall föra ärendena till arrendenämnderna är krångligt och besvärligt och tar tid. När det sedan gäller kyrkomötets uttalande och följsamheten i riksdagen vill jag bara erinra om att vi i nuläget inte föreslår avslag på vad kyrkomötet sagt. Vi vill bara pröva förslaget ytterligare med de nya infallsvinklar som jag delvis har redovisat här. Jag förstår inte Mats O Karlsson riktigt. Om ett kyrkomöte enhälligt hemställer att riksdagen bör ge ett anslag till kyrkofonden för att klara skatteutjämning till fattiga församlingar, då är det en mycket stor principiell fråga om solidaritet, och den har betydelse för den kyrkliga verksamheten i hela landet.

Herr talman! Detta ärende omfattar flera frågeställningar. Jag skall endast beröra förslaget om avskaffande av boställsnämnderna och frågan om handläggningen av ärendet. Det har framkommit oro och kritik bl.a. från berörda arrendatorer, och vi har från vpk tagit fasta på detta. Därför har vi medverkat i en motion — Kr106 — och vi har följt upp frågan såväl i konstitutionsutskottet som i kulturutskottet. Vad det konkret handlar om är att den del som berör boställsnämnderna och arrendatorernas ställning bör brytas ut ur förslaget och ges ny översyn. Något förvånande är att socialdemokraterna inte kunnat gå med på detta. I en enskild socialdemokratisk motion medgavs att farhågorna för att man med avskaffande av boställsnämnderna kan förlora en viktig kompetens. Motionärerna antydde också att boställsnämnderna tills vidare kunde behållas och att frågan övervägs i samband med beredningen av förslaget till ny lokal och regional organisation. Detta hade varit en framkomlig väg. Nu har socialdemokraterna i kulturutskottet valt att reservera sig. Mats O Karlsson talar om heliga och oheliga allianser samt söker koppla frågan till principerna om kyrkans skiljande från staten osv. Jag må säga att argumentationen verkar en aning ansträngd, för att inte säga överansträngd, med tanke på vad ärendet handlar om. Stat-kyrka-frågan är en sak — skyddet för arrendatorerna är en annan. Och låt oss behandla frågorna i rätt sammanhang. När det gäller de här berörda arrendatorerna handlar det inte om att ge dem några särskilda förmåner framför andra arrendatorer, utan det gäller att motverka försämringar för dem. Jag vill också göra ett påpekande med anledning av vad som skrivs i reservation 1. Det är tveksamt om man, som reservanterna gör, kan påstå att de problem som är förknippade med en överflyttning av boställsnämndernas uppgifter till annat organ utförligt belysts genom remissbehandlingen och genom kyrkomötets behandling av ärendet. Det är nog riktigare att påstå att dessa problem kom i skuggan av andra frågor, såväl i remissbehandlingen som på kyrkomötet. Detta kan vara en förklaring till att regeringen lade fram förslaget, men det bör också vara ett motiv för att vi tar fasta på den kritik som senare har framkommit och ser över frågan ytterligare. Herr talman!

Herr talman! Jag kan börja med att säga att det länder vpk till förtjänst att man åtminstone varit konsekvent — i motsats till folkpartiet, som i olika utskott, olika motioner och olika utskottsbetänkanden har svängt. Men det gör ändå inte saken bättre, när vpk har fallit undan för den oro och den kritik som Nils Berndtson talar om. Jordbruksarrendatorerna är ju organiserade, och de har att tillvarata sitt partsintresse. Det har de — som vi nu kan konstatera — i det här fallet gjort på ett väldigt framgångsrikt sätt, eftersom de har lyckats samla en majoritet i utskottet bakom det aktuella förslaget. Men jag tycker att ni måste väga in också den andra partens — jordägarens— intressen. Det är i första hand detta vi har att se till i dag, eftersom vi fattar beslut och lagstiftar för kyrkan som jordägare. Då är det väl ändå inte rimligt att motparten skall få bestämma när det gäller jordägarens organisation härvidlag. För att dra en parallell skulle LO under sådana förhållanden kunna föreskriva något då det gäller SAF:s organisation, eller tvärtom. Det handlar om ett partsförhållande jordägare-arrendatorer. Ni inom majoriteten tillmäter alltså den oro som arrendatorerna givit uttryck för en avgörande betydelse. Detta är inte rimligt, menar jag. Boställsnämnderna är ju organ som har överlevt sig själva. Det framgår av de synpunkter som framförts i remissvaren och av vad som sägs av jordarrendatorernas eget förbund enligt det citat som jag anförde i min replik till Karl Boo, där man beskriver den nuvarande ordningen. Staten har inte längre detta intresse av att se till att rätta arrenden tas ut och att avkastningen är hög och jämn. Man kan givetvis tycka att det är långsökt att hänvisa till principer i detta fall, men principer skall väl ändå få konsekvenser på alla områden. Menar vi att mer och mer skall få beslutas av kyrkans egna organ, då är det här en kyrklig fråga som måste ses i det perspektivet. Varför skall inte kyrkan få bestämma över sin egen jord? Det är detta det handlar om. De här arrendatorerna är faktiskt särbehandlade i dag. Det gäller, som jag sade tidigare, ca 2 000 arrendatorer. Även om statistiken är bristfällig, så beräknas vi ha närmare 20 000 arrendatorer i landet. Alltså är det 10-15 96 av arrendatorerna som arrenderar kyrkans jord. Endast här har man ett statligt organ med partsintresse som skall företräda jordägarna. Alla andra arrendatorer har ett direkt partsförhållande gentemot sina jordägare, och de får vid tvist vända sig till arrendenämnderna. Så det är fråga om en särbehandling.
Herr talman! Jag vill erinra Mats O Karlsson om att de farhågor som jag och jordarrendatorerna har gett uttryck för också fanns med i den enskilda socialdemokratiska motionen. Farhågorna går bl.a. ut på att man tappar en viktig kompetens i handläggningen av arrendefrågor. Det står i motionen att de farhågorna till viss del är befogade. Man pekar på att pastoraten äger ett fåtal gårdar och inte kommer att få någon rutin på området. Man säger vidare att risken finns att arrendesättningen inte blir rättvis och enhetlig. Man befarar att antalet tvister kommer att öka hos arrendenämnder och domstolar. Man säger också att kompetensfrågan i nu föreliggande förslag inte har fått en helt tillfredsställande lösning. Det hade varit bra om socialdemokraterna tagit fasta på dessa faktiska förhållanden, och jag tycker att kulturutskottet bort kunna enas om att skjuta upp ett avgörande i frågan en tid. Varför inte stanna upp och pröva frågan ytterligare? Då ges möjligheter att jämföra föroch nackdelarna med nuvarande system med andra lösningar som kan komma fram. Då kan man kombinera både praktiska lösningar och arrendatorernas krav på trygghet. När Mats O Karlsson talar om jordägarintressena kontra arrendatorernas intressen vill jag säga att erfarenheten visar att jordägarna brukar ha ett övertag över arrendatorerna. Därför är det viktigt att vi tillmäter arrendatorernas oro stor betydelse i den här frågan.
Herr talman! Vi har studerat den socialdemokratiska motionen mycket noga och har också i vår reservation pekat på hur man kan möta de farhågor som kommer till uttryck. Ett sätt är att i stiftsnämnderna bygga upp en kompetens som kan bistå pastoraten. Vi tror, som jag sade tidigare, att kompetensfrågan har fått för stor vikt i sammanhanget. Den är inte så komplicerad som den utmålas att vara. Frågan är inte heller ny, Nils Berndtson, utan den är gammal liksom kritiken. Vi behöver inte vänta längre på frågans lösning. Organisationen är tillkrånglad och har överlevt sig själv. Beslutsvägarna är mycket långa. Nämnderna kostar också 1,3 milj.kr. per år. Även om inte hela besparingen kan tas ut, eftersom man skall bygga upp en kompetens i stiftsnämnderna, har frågan också en ekonomisk aspekt. Men framför allt handlar det om att förenkla, avbyråkratisera och förkorta beslutsvägarna. Jag kan hålla med Nils Berndtson om att arrendatorerna ibland kan ha ett underläge gentemot jordägaren. Men kyrkan är inte känd som den värsta jordägaren, utan de arrendatorer som har enskilda jordägare som motparter har det många gånger betydligt svårare. Den allmänna uppfattningen ute i jordbrukarkretsar är nog att prästgårdsarrendatorerna inte är de sämst ställda. Därför är det obefogat att de till sitt förfogande skall ha den särskilda apparat som har så många nackdelar. Nils Berndtson ifrågasatte sedan om denna fråga har belysts tillräckligt i remissbehandlingen. I den departementspromemoria som utgör underlaget för remissbehandlingen diskuteras båda alternativen — stiftsnämnderna eller församlingar och pastorat. Remissinstanserna har haft möjlighet att ta ställning, och många har också gjort det. Några tunga remissinstanser har valt alternativet församlingar och pastorat, bl.a. Svenska kyrkans centralstyrelse, som väl får tillmätas stor vikt i sammanhanget. Den remissynpunkten har också departementet beaktat, och det är väl inget fel i det. Syftet med en remissbehandling är ju att få in synpunkter, varpå det görs en sammanvägning och framläggs en proposition.

Herr talman! Svenska kyrkans personalförbund, där prästerna är fackligt organiserade, har länge givit uttryck för behovet av att avskaffa det nuvarande tjänstebostadssystemet. Man har då haft ett mycket kraftigt stöd från den stora delen av medlemsopinionen. Tjänstebostäderna har alltmer kommit att upplevas som en börda, av olika skäl. Under senare år har, som Karl Boo redan antytt, frågan om eftertaxering varit mycket besvärlig. Det har varit familjesituationen, bostadens läge och andra problem som man har haft att brottas med. I några fall har det blivit närmast katastrofala följder för prästerna eller prästfamiljerna. Inte heller har det väl ur kyrkans perspektiv ansetts vara nödvändigt att i samma utsträckning som tidigare ha kvar tjänstebostäderna. Redan nu — det förtjänar påpekas — bor hälften av landets präster inte i någon tjänstebostad. Avvecklingen har under senare år skett i alltmer accelererande takt. Allt fler enskilda präster och ibland pastorat har begärt att få en avveckling till stånd. Därför är den proposition som utskottet har behandlat och som kammaren nu har att ta ställning till efterlängtad. Jag vill i sammanhanget påpeka vad som står i propositionen om huvudinriktningen. Statsrådet skriver: ”Enligt min mening bör man alltså sträva efter att avskaffa tjänstebostadssystemet. Endast när det i det enskilda fallet finns särskilda skäl till det bör en tjänstebostad anvisas åt en präst.” Denna uppfattning har utskottet ställt sig bakom i huvudsak, samtidigt som det har poängterat behovet av att i vissa fall, exempelvis i glesbygdssituationer, kan det finnas möjlighet att ha kvar tjänstebostäder. Jag vill också uttrycka tillfredsställelse över den behandling som frågan har fått i skatteutskottet, något som redan framhållits här av Karl Boo.

Det är tillfredsställande att utskottet har nått enighet i den här frågan. Jag tror att det är en nödvändig utveckling att så sker. Då det gäller boställsnämnderna vill jag bara beröra en sak som inte har kommit till uttryck här i kammaren men vid utskottsbehandlingen och även i agitationen dessförinnan, nämligen att frågan då den var uppe i kyrkomötet var föremål för en alltför summarisk behandling. Det vill jag såsom ledamot av kyrkomötet och även av kyrkolagsutskottet, som behandlade den här frågan, bestämt avvisa. Frågan har i högsta grad varit föremål för en seriös behandling. Jag vill avslutningsvis citera vad kyrkolagsutskottet säger: ”Pastoraten torde på de flesta håll ha den kompetens som behövs att göra de riktiga ekonomiska och tekniska bedömningarna. Genom en aktiv tillsyn och genom att bistå pastoraten kan stiftsnämnderna verka för att enhetlighet i fråga om arrendevillkor m.m. kan uppnås i hela stiftet. Utskottet anser därför att några särskilda regler om att nämnden skall föreslå arrendevillkoren inte behövs.” Vi får väl se hur kammaren nu beslutar. Jag konstaterar då det gäller centerpartiet att det närmast är en femsetsrysare, som det ibland kan vara i tennis. I kyrkolagsutskottet röstade centerpartisterna ja: 1-0. 2-0 blev det i kyrkomötet, 2-1 i konstitutionsutskottet och 2-2 i kulturutskottet. Det står 2-2 då det gäller centerpartisterna just nu. Vi får väl se hur det blir när denna femsetsrysare är avslutad. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen och i övrigt, där utskottet är enhälligt, till utskottets hemställan.

Till kammarens ledamöter har utdelats en plan för kammarens sammanträden under tiden den 2 mars-den 5 juni 1987 och en ärendeplan för samma tid. Såsom uttryckligen angivits på dessa planer kan riksmötet avslutas fredagen den 5 juni endast under förutsättning dels att utskottsbetänkandena föreligger senast vid de tidpunkter som utskotten uppgivit, dels att kammardebatterna under maj och juni blir något kortare än utskotten beräknat för sina resp. ärenden. Om så inte blir fallet måste kammarens arbete fortsättas efter pingsthelgen.

Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Sovjet lämnade alltså sitt svar på statsministerns framstöt den 31 juli i fjol. Men Raoul Wallenbergs anhöriga underrättades om detta svar först sedan allmänheten informerats vid ett pressmöte på Sovjets ambassad i Stockholm ett halvår senare. Det är oförklarligt att UD inte tidigare tog kontakt med de anhöriga om det svar som Sovjet lämnade. Sovjets svar var tydligen lika negativt som tidigare. Det är också lika otillfredsställande som tidigare. Därför måste ansträngningarna fortsätta att efterforska Raoul Wallenbergs öde. I dagarna har historikern Rolf Karlbom kommit med en ytterst intressant källkritisk granskning av Raoul Wallenbergs fångenskap i Sovjet och de många motstridiga uppgifter som Sovjet lämnat om honom. Denna bok är värd ett noggrant studium. De senaste uppgifter som den svenska Raoul Wallenberg-kommittén har fått tyder på att Raoul Wallenberg var i livet så sent som i juni 1986. Häromåret lät regeringen, genom ambassadör Rune Nyström, göra en noggrann genomgång av allt material i UD:s arkiv om Raoul Wallenberg. Denna rapport har tydligen varit färdig en längre tid, men inga uppgifter har lämnats ut om vad den innehåller. Jag vill därför passa på att fråga utrikesministern vad regeringen avser att göra med denna rapport. Om några dagar reser en talmansdelegation till Sovjet. Det blir då tillfälle att ännu en gång klargöra för de sovjetiska myndigheterna att vi i Sverige inte har gett upp hoppet om att Raoul Wallenberg skall friges och få återvända hem till Sverige. Den nya sovjetiska ledningen har nu ett utmärkt tillfälle att visa vad den så omskrivna öppenheten är värd. Försummelser och övergrepp som tidigare ledare har gjort sig skyldiga till kan ännu korrigeras.

Herr talman! Viola Claesson har frågat mig vilka strängare regler regeringen nu ämnar föreslå för att få bilindustrin, närmast Volvo, att rena sina utsläpp. Enligt gällande tillståndsbeslut får utsläppen av lösningsmedel från Volvo-Torslandaverken uppgå till 3 400 ton år. Som målsättning gäller dessutom att utsläppen skall nedbringas till 2 400 ton år fr.o.m. år 1992. Förslag till hur man skall komma ned till dessa utsläppsnivåer skall redovisas före utgången av innevarande år. Vid mina överläggningar med Volvo den 2 februari i år fick jag beskedet att bolaget arbetar med den bestämda avsikten att klara de utsläppskrav som uppställts. Jag underströk för min del att det är nödvändigt att företagen klarar de uppställda kraven inom angivna tidsgränser och även i övrigt driver på arbetet att klara stränga krav vad gäller inre och yttre miljö. Jag kommer att hålla mig noga underrättad om hur bolaget lyckas med detta arbete.

Prot. 1986/87:75 Herr talman! Jag tackar för svaret. 19 februari 1987 Volvo-Torslandaverken släpper ensamt ut 3 400 ton kolväten per år, lä precis som Birgitta Dahl sade. Det betyder, herr talman, närmare 1 ton ER ss le ; ä z Är JE E . Volvos biltillverkning i kolväten per arbetstimme. Vad jag ville få svar på när jag framställde min Göteborg fråga var vilken väg statsrådet är beredd att gå för att snarast möjligt tvinga Volvo att sträcka sig längre än den s.k. målsättning som Birgitta Dahl här anger. Birgitta Dahl kommer inte med några nyheter. De gränser på 3 000 ton kolväten per år som nämns i svaret angavs redan i en tidigare överenskommelse. Det Birgitta Dahl här säger innebär alltså ingenting nytt. Vad målsättningen kan komma att innebära har Birgitta Dahl också nämnt om i svaret. Birgitta Dahl medgav i vår förra debatt här i riksdagen om utsläppen att Hisingen i Göteborg är ett av de verkligt drabbade områdena i Sverige vad gäller luftföroreningar. Volvos kolväteutsläpp innebär ett stort problem. Enligt Birgitta Dahl har Volvo vid en rad överläggningar om biltillverkningen i Göteborg, Umeå och Uddevalla fått i läxa att redovisa hur man på ett konkret sätt kan förbättra verksamheten. Företaget har fått det uttryckliga beskedet att det långsiktigt inte kan vänta sig något annat än att strängare regler kommer att fastställas. Men vad vi inte alls får veta genom svaret är på vilket sätt regeringen tänker tvinga Volvo och andra biltillverkare att använda helt andra metoder för att minska kolväteutsläppen. Nog vet Birgitta Dahl att det finns sådana metoder, som kan användas vid bl.a. karossmåleri. De metoder som Volvo i dag tillämpar förorsakar väldigt kraftiga kolväteutsläpp, något som är allvarligt för befolkningen på Hisingen.
Herr talman! Jag får lov att påminna Viola Claesson om att vi har miljöskyddslagen, som riksdagen beslutat om. Enligt den skall koncessionsnämnden för miljöskydd fastställa kraven. Om de överklagas till regeringen, kan regeringen ta ställning. Nu gäller det att förmå Volvo att uppfylla de krav som koncessionsnämnden har ställt upp. Det är detta diskussionen gäller. I mitt svar har jag redovisat på vilket sätt vi arbetar för att göra klart för Volvo att det inte är någon idé att försöka få någon lindring av kraven och att företaget dessutom bör sträva efter att komma längre. Jag har, herr talman och ärade ledamöter, för avsikt att driva på allt vad jag kan men iaktta de lagar och regler för regeringens och myndigheternas arbete som riksdagen fastställt.
Herr talman! Jag fick för mig, vid förra tillfället vi debatterade, att Birgitta Dahl faktiskt hade läxat upp Volvo och att det vid överläggningen den 2 februari verkligen skulle komma ut något riktigt konkret utöver det som vi redan visste i fråga om koncessionsnämndens krav. Vad jag frågar efter är vad denna uppläxning egentligen kommer att leda till när det gäller rejäla tag. Jag uppfattade det sätt att diskutera med Volvo och ställa hårda krav som miljöministern har gett uttryck för här förut som ett 41 mycket rakryggat agerande. När opinionen trycker på påverkas Volvo — precis som regeringen och statsrådet. Volvo har t.o.m. uttalat att man efterlyser en förbudslagstiftning när det gäller kolväteutsläpp kopplade till karosserimåleriverksamheten. När tänker Birgitta Dahl och regeringen komma med en sådan förbudslagstiftning — som vi alla hoppades på när vi ställde de här frågorna?
Herr talman! Jag är inte den som märker ord i onödan. Men Viola Claesson använde ordet ”uppläxning”, och en bibliotekarie skall ju kunna språket väl. Jag grälar inte med folk och företag mer än nödvändigt. Vad jag sade i debatten var att Volvo hade fått i läxa — vilket är en annan sak, även om det i och för sig var mycket stränga ordalag — att visa hur man skall bära sig åt för att klara de krav som koncessionsnämnden har ställt, vid de tillfällen då Volvo kommit till mig för att begära att få slippa de kraven. Det är det första steget. Vi kommer successivt att skärpa kraven. Detta har jag också klargjort i de samtal som jag haft med företrädare för Volvo och för andra företag, och som varit allvarliga men inte varit några gräl.
Herr talman! Att ge en av Sveriges största koncerner någonting i läxa uppfattar jag som ett mycket kraftfullt agerande från ett svenskt statsråds sida. Just därför väntade jag mig också kraftfulla åtgärder om nu inte Volvo kunde visa på något resultat. Jag fick uppfattningen att just denna överläggning den 2 februari skulle komma att avgöra vilka åtgärder som skulle vidtas gentemot Volvo, eftersom Volvo nu inte svarat mot förväntningarna, eller rättare sagt kunde sin läxa mycket dåligt — så har jag uppfattat saken. Vad anser nu Birgitta Dahl om en förbudslagstiftning, som t.ex. skulle innebära att man tvingas gå över till vattenburna lacker i den aktuella verksamheten? Detta är ju fullt möjligt — eller hur?
Herr talman! Som framgår av mitt svar löper tiden för läxans fullgörande ut i och med utgången av 1987. Vad jag gjorde den 2 februari var att kontrollera att eleven arbetade för fullt och att driva på läxarbetet. Jag kunde faktiskt också konstatera att jämfört med tongångarna förra våren har det skett en förändring. Jag har alltså gott hopp om eleven.
Herr talman! Det mest konkreta som kan hända utöver koncessionsnämndens krav och som skulle kunna innebära något nytt är ju att regeringen och Birgitta Dahl säger: Nu är det dags att gå över till sådana lacker som inte leder till kolväteutsläpp. Varför skall man återigen bevilja så långa tidsfrister som Birgitta Dahl nu pekar på när det går att komma fram snabbare?

Herr talman! Maria Leissner har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att tillgodose miljösäkerheten när det gäller bensintillsatser. Enligt den nya kemikalielagstiftningen är den som tillverkar eller importerar en kemisk produkt skyldig att göra tillfredsställande utredningar och undersökningar av hälsooch miljöriskerna. Detta skall göras i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. När nya kemiska produkter marknadsförs skall alltså tillräckligt bedömningsunderlag finnas, så att varan enligt gjorda undersökningar kan hanteras på ett från hälsooch miljösynpunkt acceptabelt sätt. Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet. Dessa bestämmelser är bl.a. tillämpliga på bensintillsatser. Naturvårdsverket gör för närvarande i samarbete med kemikalieinspektionen en kartläggning av olika bensintillsatser och deras påverkan på bl.a. utsläpp och hälsorisker. Arbetet syftar till nya föreskrifter för motorbensin. Beträffande det aktuella fallet har naturvårdsverket krävt att Statoil och OK redovisar det underlag som finns för hälsooch miljöriskbedömningen. Eftersom det hittills presenterade underlaget inte varit tillfredsställande har verket preciserat sina krav på undersökningar. Naturvårdsverket har även utgått från att inga ytterligare mängder av det aktuella ämnet tillsätts bensinen förrän ny dokumentation föreligger. Departementet har varit i kontakt med OK och Statoil för att förvissa sig om att några ytterligare tillsatser inte används för närvarande. Jag förutsätter att oljebolagen stoppar fortsatt tillförsel tills ett tillfredsställande underlag redovisats.

Herr talman! Jag vill tacka miljöoch energiministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är att Statoil för en tid sedan gick ut med en vild reklamkampanj för sin nya bensin med tillsatser, s.k. additiver. Naturvårdsverket reagerade då omedelbart, eftersom det inte gjorts några förundersökningar om produktens eventuella miljöfarlighet — detta trots att lagen om kemiska produkter stadgar att sådana förundersökningar skall göras och trots att det finns en frivillig överenskommelse inom branschen om att inte använda additiver innan en förundersökning genomförts. Jag finner det särskilt anmärkningsvärt att ett av de bolag som så uppenbart nonchalerat lagstiftningen är ett statligt företag. Flera andra bensinbolag har avvaktat när det gäller att använda tillsatser. Historien fick dock ett bra slut. Varken Statoil eller OK kommer nu att sälja den nya bensinen förrän naturvårdsverket har godkänt förundersökningsresultaten. Det är naturligtvis tillfredsställande, men jag utgår från att Birgitta Dahl bevakar att så inte heller sker. Såvitt jag vet är detta allra första gången som verkan av den nya lagstiftningen prövas, och därför är det särskilt viktigt att det visar sig att lagstiftningen verkligen har kraft.
Herr talman! Jag delar helt Maria Leissners uppfattning att detta är ett typfall för hur det absolut inte får gå till. Dess bättre är det också ett fall som visar att myndigheterna ingriper. Jag kan lova att vi inte kommer att släppa frågan förrän vi har fått ett eftertryckligt bevis för att man i fortsättningen inte kommer att kunna agera på det här sättet.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för ett utförligt svar på min fråga. Riksdagen beslutade ju vid plenum den 16 december att ge regeringen begärt bemyndigande att reducera ombyggnadsverksamheten för år 1987. Vi som då utgjorde majoriteten och var överens om att regeringen skulle få detta bemyndigande var också överens om att ge regeringen till känna det som bostadsministern nämnde i sitt svar till mig, nämligen att man skulle ta stor hänsyn till pågående och förestående ombyggnadsverksamhet, att man inte skulle störa den kommunalt planerade ombyggnadsverksamheten och att man skulle ta hänsyn till sysselsättningen på byggarbetsmarknaden m.m. När vi efter riksdagsarbetets start i januari fick del av regeringsbeslutet, som var daterat redan den 18 december, stod det klart att regeringen gjort en nedskärning i storstadsområdena till 30 96 av 1986 års volym. För min del anser jag att det är en för stor nedskärning i förhållande till vad som avsågs i riksdagens uttalande, där vi tillhöll regeringen att utnyttja fullmakten med försiktighet. Jag tycker att regeringen har överutnyttjat detta bemyndigande och gjort en alltför drastisk nedskärning. Den ryckighet som har präglat politiken på detta område förstärks därmed ytterligare. Nu får jag i svaret besked att regeringen därefter har vidtagit en rad åtgärder, bl.a. för att ge — såvitt jag förstår — länsbostadsnämnderna i de tre storstadsområden som har fått nedskärningar av sina ombyggnadskvoter möjligheter att av sysselsättningsskäl öka på dessa upp till ytterligare 20 96 av 1986 års totala ombyggnadsvolym. Det är ju bra att regeringen har vidtagit åtgärder för att korrigera beslutet. Min synpunkt var emellertid att man här inte hade tagit hänsyn till de farhågor som både bostadsutskottets och kammarens majoritet uttalade när det gällde att ge regeringen fullmakt att begränsa ombyggnadsverksamheten.

Herr talman! Jag kan förstå att det blev mycket ansökningar om lånebeslut i december. Företagen var naturligtvis rädda för regeringens ryckighet och visste inte vilka åtgärder den skulle komma att vidta i anledning av att den I fick detta bemyndigande. Vi har självfallet tyckt — vi har ju anslutit oss till beslutet — att det fanns behov av att i viss mån dämpa denna verksamhet. Vad jag framför allt har velat fästa uppmärksamheten på i den här frågan är emellertid de problem som kan komma att uppstå för byggarbetskraften, för byggföretagen och för all planering av den typ där man vill göra ganska omfattande förändringar i ett bostadsområde, inte enbart av teknisk art utan också för att få det att fungera väl socialt. Jag konstaterar att regeringen tydligen har tagit intryck av diskussionen och vidtagit en del åtgärder för att korrigera sitt decemberbeslut.

Herr talman! Jag tycker jag har starka skäl för att karakterisera politiken som ryckig. Under några år när det inte har funnits intresse för eller behov av att bygga nya bostäder har från regeringens och departementets sida just ROT-programmet framställts som det stora. Man har sagt att det var framför allt detta som behövdes. Nyproduktionen var inte lika viktig längre. Om man över årsskiftet byter fot och skär ned verksamheten med 70 96, kan detta absolut klassas som ryckighet.

Herr talman! Det viktiga är naturligtvis de korrigeringar som regeringen har gjort för att effekterna av beslutet i december inte skall bli alltför svåra. Självfallet skall man anpassa sig till verkligheten. Vad jag pekade på var de överdrifter i argumenteringen som man från regeringens sida har använt sig av när man talade om att det var ROT-programmet som var det stora inom bostadssektorn och att nyproduktion inte längre var så viktig. Men sedan vänder det alltså helt hastigt. Nu måste man skära ned mycket drastiskt för att återigen få ett utrymme för nyproduktion. Det tyder inte på någon särskilt god bedömning av vad som erfordrats för bostadsmarknaden.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

Herr talman! Åke Gustavsson har ställt en fråga med anledning av ett uttalande av Carl Bildt för Dagens Nyheter angående regeringens förmåga att fatta nödvändiga beslut i en för nationen mycket allvarlig situation. Åke Gustavsson frågar om jag avser vidta några åtgärder med anledning av moderatledarens uttalande.
I en intervju i Dagens Nyheter den 15 februari ställs ett antal frågor till moderatledaren Carl Bildt. En av frågorna handlar om mobilisering i ett krisläge.
Jag har inte för avsikt att vidta någon åtgärd med anledning av moderatledarens uttalande. Frågan handlar om en kritisk beslutssituation för varje regering, nämligen om och när mobilisering skall anbefallas. I vår försvarsplanering utgår vi från att någon form av förvarning erhålls inför en utveckling som skulle leda till ett väpnat angrepp. Denna förvarning skall utnyttjas för att öka beredskapen och, om så erfordras, besluta om allmän mobilisering. Carl Bildt gör gällande att det finns en risk att regeringen inte kommer att ge order om mobilisering i ett krisläge. Det finns inga som helst belägg för ett — Prot. 1986/87:75 sådant påstående. Och jag vill med kraft tillbakavisa insinuationerna.
Detta bör, bl.a. med tanke på reaktioner i vår omvärld, ej få stå okommenterat. Mot denna bakgrund anhåller jag om att till försvarsministern få framställa följande fråga: Avser försvarsministern vidta någon åtgärd med anledning av moderatledarens uttalande?
19 februari 1987
Herr talman! Jag vill tacka försvarsministern för svaret, som i sig är en klar markering.

Helt plötsligt ifrågasätts nu om regeringen över huvud taget skulle klara av att fatta ett mobiliseringsbeslut. Den person som har föranlett min fråga har inte möjlighet att delta i denna debatt, men jag vill allmänt säga att man skall vara försiktig med att i inrikespolitiskt partinit försöka skapa osäkerhet om landets handlingsförmåga gentemot andra nationer. Insinuationen är allvarlig, men dess bättre visar försvarsministerns besked här i dag att den saknar all grund. Jag tackar för svaret.

Herr talman! Margareta Hemmingsson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att förbättra arbetsmarknadssituationen för kvinnorna i Norberg. Frågan är ställd mot bakgrund av ASEA:s aviserade nedläggning av ASEA-Ledningsnät i Norberg med anledning av att Volvo fr.o.m. den 1 juli 1987 planerar att byta underleverantör. Enligt vad jag har erfarit har Volvo och ASEA träffat en överenkommelse som innebär att ett visst antal arbetstillfällen kommer att kunna bibehållas i Norberg under ytterligare ett år, dvs. fram till den 30 juni 1988. ASEA-Ledningsnät är en av de industrier som ASEA lokaliserade till Norberg som ersättning för de arbetstillfällen som försvann när Spännarhyttan lades ned. ASEA lokaliserade dessutom ytterligare två företag till Norberg, nämligen ASEA-Installation med ca 10 anställda och ASEA Service med 23 anställda. Av dessa har ASEA-Installation upphört med sin verksamhet. Som ersättning för de ca 270 arbetstillfällen som gick förlorade när Spännarhyttan lades ned, har ASEA alltså sammanlagt i dagsläget bara 49 lyckats skapa ca 90 arbetstillfällen. Av dessa kommer således ca 65 att försvinna om ASEA-Ledningsnät upphör den 30 juni 1988. Det finns anledning att se med allvar på kvinnornas sysselsättningssituation i Norberg. Forskning av bl.a. Arbetslivscentrum visar att kvinnor ofta drabbas hårdare än män vid företagsnedläggelser. Kvinnor är också mer lokalt bundna, vilket kan bidra till svårigheter att finna ett nytt arbete. Jag utgår från att ett så stort företag som ASEA tar sitt ansvar för sysselsättningen i Norberg genom att medverka till att produktion av betydande omfattning lokaliseras till kommunen.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Jag hoppas också att ASEA tar sitt ansvar. Kvinnorna på ASEA Ledningsnät i Norberg funderar över om de nu kommer att ta sysselsättning från andra kvinnor i Bergslagen. De funderar över om de skall få jobb i Ludvika eller Västerås. Många av dem är unga och småbarnsföräldrar, några är ensamstående kvinnor. De funderar: Kan jag i så fall ta detta jobb? Kan jag i så fall klara resorna till och från min arbetsplats? Jag funderar också litet grand över Volvos ansvar. Volvo, som förra året gjorde en vinst på närmare 7 miljarder kronor och som får stora statliga subventioner för en ny bilfabrik nere på västkusten, lägger nu ned på flera håll i Bergslagen. Vi undrar naturligtvis om jobben försvinner från Bergslagen ner till den nystartade fabriken. Att vara underleverantör till ett stort företag är en svår uppgift. Det blir en pressad arbetsmarknadssituation. Det blir enahanda jobb. Under en tid av närmare ett halvår har 15 arbetstillfällen försvunnit från ASEA i Norberg — som har anknytning till Volvo. De som har anställts har blivit anställda på konstiga villkor med deltid, några på s.k. vikariat. Arbetsmarknaden i Norberg är heller inte så stor. De allra flesta kvinnorna söker sig inte ens ut på arbetsmarknaden och närmare 22 96 av unga kvinnor mellan 20 och 24 år är tillfälligt sysselsatta. I budgetpropositionen pekar arbetsmarknadsministern dels på möjligheterna att med förnyelsefonderna hjälpa kvinnor i utsatta positioner, dels på utvärdering som sker av könskvoteringsreglerna för regionalpolitiska medel. Jag skulle vilja fråga om arbetsmarknadsministern anser att en viss del av de pengar som satsas i Bergslagen bör gå direkt till kvinnor med hänsyn till deras utsatta position?
Herr talman! När det gäller vissa av de särskilda regionalpolitiska medlen finns en könskvotering i det regelsystem som redan gäller. Minst 40 96 av vardera könet skall anställas för att det skall utgå lokaliseringsstöd. Jag utgår från att den regeln tillämpas. Det kan naturligtvis finnas anledning att göra undantag i enskilda fall. Övriga stödmedel har vi inte specialdestinerat med särskilda kvoteringsregler, men det har framgått i en rad olika sammanhang att regeringen anser att kvinnorna i Bergslagen måste få en mycket stor del av dessa medel. När vi har diskuterat kvinnornas situation, har vi försökt finna nya vägar och Prot. 1986/87:75 metoder att arbeta efter. Bl. a. pågår ett nordiskt s.k. brytprojekt — ett — 19 februari 1987 projekt som går ut på att förändra kvinnornas arbetsmarknad. Just den Z—G Om innebörden av be svenska delen av det här projektet är förlagd till ett område som bl.a. ärilellcke omfattar Norberg. Projektet har nyligen påbörjats, och vi har därför ännu 8repp. = RS & - 3 inte fått några erfarenheter av det. Hoval Sven så sö ningen av asylärenden Jag tror att vi ibland behöver särskilda regler för att göra kvinnornas arbetssituation bättre än den är i dag. Bl.a. det är bakgrund till att vi, när vi har diskuterat de s.k. inskolningsplatserna, har sagt att hälften av dem skall tillfalla de unga flickorna.
Herr talman! Jag ber att få tacka för att arbetsmarknadsministern också understryker detta. Jag hoppas att de berörda företagen inser att de har en del av ansvaret.

Herr talman! Viola Claesson har frågat mig vilken den juridiska grunden är för myndigheternas beteckning ”trovärdig”/”icke trovärdig” i olika asylärenden. Av förvaltningslagen framgår att när en myndighet avgör ett ärende skall beslutet innehålla de skäl som har bestämt utgången. Om en utlänning, som söker tillstånd att få stanna i Sverige, lämnar uppgifter som bedöms vara oriktiga och om den bristande trovärdigheten är avgörande för utgången i ärendet, skall utlänningen upplysas om detta i beslutet. Till grund för bedömningen i det enskilda fallet ligger inte enbart de uppgifter utlänningen har lämnat i ärendet utan även de kunskaper beslutsmyndigheterna har om förhållandena i andra länder. Det kan vara kunskaper från bl.a. svenska beskickningar och som avser de politiska förhållandena i landet, hur rättsväsendet är uppbyggt där och hur det fungerar m.m. Det är relativt vanligt att olika dokument åberopas till stöd för ett påstående om politisk förföljelse. Det kan röra sig om intyg om medlemskap i ett visst politiskt parti, intyg om politisk verksamhet eller liknande, I vissa fall kan man — på grund av utlänningens egna uppgifter om politisk verksamhet, passinnehav, hur resan ut ur hemlandet har gått till osv., ställda mot kunskaperna om landet i fråga — konstatera att utlänningens uppgifter i något väsentligt hänseende inte är sanna. Det förekommer även att utlänningen lämnar helt motstridiga uppgifter. Resultatet i dessa fall kan då bli att den sökande inte bedöms ha skäl för att få stanna här. Utlänningen har då rätt att få veta att uppgifterna bedömts vara inte trovärdiga. En sådan trovärdighetsbedömning är inget speciellt för utlänningsären 51 den. Den förekommer i andra förvaltningsärenden och i mål vid domstolarna. När den ligger till grund för hur avgörandet slutar brukar detta redovisas också i t.ex. domskälen. I andra fall kan man på motsvarande sätt konstatera att utlänningens uppgifter att han löper risk för politisk förföljelse är trovärdiga och tillräckliga. Utlänningen får då stanna i Sverige. Detsamma gäller även för den utlänning där vi inte med säkerhet kan utesluta risk för förföljelse. Avslutningsvis vill jag även nämna att varje enskilt utlänningsärende i regeringskansliet prövas för sig och att prövningen är ytterligt noggrann, inte minst i de fall där trovärdigheten är utslagsgivande.

Herr talman! Jag tackar för svaret. De två personer jag nämnt i min fråga till Georg Andersson, kurderna Yelken och Özdemir, har nu levt underjordiskt i Sverige i åtta månader. Alla deras vänner vet att de plågas av mardrömmar, varvat med sömnlöshet och depressioner, under sina försök att ständigt byta gömställen. Detta är förnedrande inte bara för dessa drabbade utan, som jag ser det, också för det svenska samhället. Den turkiska regimen är mycket brutal. De flesta partier förbjudna. Enligt uppgifter har 1 800 personer försvunnit efter att ha arresterats av polisen, 400 personer har dött under tortyr och runt om i Turkiet sitter många tusen politiska fångar, som utsätts för övergrepp som oppositionella. Jag vill ha ytterligare klarlägganden. Jag tycker inte att svaret är tillräckligt med utgångspunkt i att jag frågat efter den juridiska grunden i bedömningarna. Det sägs i Georg Anderssons svar: ”I andra fall kan man på motsvarande sätt konstatera att utlänningens uppgifter att han löper risk för politisk förföljelse är trovärdiga och tillräckliga. Utlänningen får då stanna i Sverige. Detsamma gäller även för den utlänning där vi inte med säkerhet kan utesluta risk för förföljelse.” Jag vill då fråga: Vet Georg Andersson med säkerhet om den organisation till vilken dessa två kurder i Sverige hör — Folkets frihet — är tillåten att verka i Turkiet? Kan Georg Andersson säga att dessa oppositionella kurder skulle kunna känna sig trygga under militärdiktaturens vingar om de i dag tvingas återvända till Turkiet? Jag skulle mycket gärna vilja ha svar på dessa frågor. Dessutom: Om man nu litar till ambassaden i Turkiet, undrar då inte myndigheterna i Sverige varifrån ambassaden tar sina uppgifter t.ex. i ett sådant fall som det jag här har tagit upp?
Herr talman! Viola Claesson försöker att inleda en diskussion med mig om två enskilda ärenden. Som bekant — och jag utgår från att Viola Claesson känner till detta — är jag förhindrad att föra en diskussion om enskilda ärenden här i kammaren. Vi kan inte i en offentlig diskussion redovisa alla de skäl som ligger till grund för besluten, och vi kan alltså inte föra diskussionen på det sätt som Viola Claesson försöker göra. Sekretessbestämmelser som har tillkommit just för att skydda utlänningar gör att fullständiga skäl ofta måste utelämnas. Den enskilde har möjlighet att från invandrarverket för egen del få reda på hur invandrarverket har bedömt ärendet och vilka underlag man har haft för det. Viola Claesson frågar om den utvisade kan känna sig trygg. Jag kan bara bekräfta att varje enskilt ärende avgörs efter mycket ingående studier och prövning. Vi försöker att inhämta information från många olika källor. Om uppehållstillstånd vägras av invandrarverket resp. regeringen och utvisning sker har bedömningen gjorts att en återresa till hemlandet kan ske utan risk för förföljelse.
Herr talman! Jag har velat ta upp flera principiellt viktiga frågor med utgångspunkt från ett fall, eftersom jag har mycket information om just det. Jag har alltså frågat: Varifrån tar exempelvis den ambassad vi har i Turkiet sina uppgifter, som sedan ligger till grund för svenska myndigheters agerande? Det gäller inte bara det här fallet; det gäller även många andra. Att en ambassad slentrianmässigt inhämtar uppgifter från resp. lands myndigheter — i detta fall den turkiska polisen — anser jag vara jämförbart med att gå till bödeln för att förhöra sig om offrets hederlighet. Det kan ju bara inte få vara så. Vart går man i så fall sedan för att kontrollera de uppgifter som polisen och andra delar av etablissemanget i ett land som Turkiet har lämnat? Jag skulle vilja ha svar på den frågan. Och, Georg Andersson, nog är det en principiell och inte en enskild fråga, huruvida den socialistiska organisationen Folkets frihet och dess medlemmar kan verka aktivt utan risk för repressalier i dagens Turkiet.
Herr talman! Jag betonade i mitt förra inlägg att prövningen sker mot bakgrund av den information och de kunskaper som myndigheterna inhämtat från många olika håll. Ambassader och beskickningar är en källa — vi är mycket lyhörda för andra källor som redovisar information från de berörda länderna. Det kan vara Amnesty International, det kan vara Röda korset, Rädda barnen och andra organisationer. Vi gör också i vissa fall särskilda studier genom utsända företrädare för myndigheterna. Det är således information från många källor som bedömningen grundas på. Varje ärende avgörs för sig — det förekommer inga gruppbeslut. Det avgörande är vad den enskilde har redovisat i sitt speciella ärende: vad vederbörande har varit utsatt för, vad vederbörande riskerar mot bakgrund av sina personliga förhållanden i landet.
Herr talman! En av de båda kurder som jag har tagit till utgångspunkt för den principiella diskussionen fick enligt uppgift för ett tag sedan ett brev från sin familj i Turkiet — ibland når sådana brev fram. Enligt brevet har Yelkens far gripits och torterats i 24 timmar under förhör, då den turkiska polisen ville veta var Yelken befinner sig. Han befinner sig alltså i Sverige. Med utgångspunkt från det svar jag har fått vill jag än en gång fråga: Kan kurder i Sverige, som i dagsläget tvingas befinna sig på flykt också här, känna sig fullständigt säkra trots att de tillhör den socialistiska organisationen Folkets frihet, om de nu tvingas åka tillbaka till Turkiet? Är det så att det anses vara en lögn när de uppger att de inte tror att de kan leva i frihet i Turkiet i dag och att de därför betraktas som icke trovärdiga? Detta är principiellt och mycket viktigt, anser jag.
Herr talman! Viola Claesson envisas med att försöka göra principiella frågor av två enskilda fall och åberopar dessutom särskild skriftväxling — vissa brev —- i dessa fall. Alla de handlingar som har kommit in granskas och läggs till grund för den bedömning som invandrarverket resp. regeringskansliet gör. Jag kan inte gå in på enskilda delar av ett ärende. Jag vill bara än en gång upprepa att i den samlade bedömning som vi har att göra är det avgörande om det i det speciella fall, som verket resp. regeringskansliet har att avgöra, föreligger risk för förföljelse. När beslut om avslag på ansökan om uppehållstillstånd fattas har vi gjort bedömningen att risk för förföljelse i hemlandet inte föreligger i det fallet.
Herr talman! Det är mycket besvärligt att debattera med invandrarministern. Hela tiden förekommer glidningar mellan vad som hör till enskilda fall och vad som inte gör det, trots att jag betonar att jag använder de enskilda fallen som utgångspunkt för en principiell diskussion. Till sist vill jag fråga invandrarministern: Anser Georg Andersson, i likhet med sin företrädare Anita Gradin, att det inte är farligare att vara kurd i Turkiet än att vara polack i Polen? Jag vet många som har grubblat över detta yttrande och som undrar om den nuvarande invandrarministern står för samma uppfattning.

Herr talman! Maria Leissner har frågat mig om jag har för avsikt att ta något initiativ i syfte att förstärka invandrarverkets personal. Det ökade antalet asylsökande under de senaste åren har inneburit en mycket stor arbetsbelastning för invandrarverket. För innevarande budgetår har regeringen beviljat invandrarverket 17,7 milj.kr. utöver vad som anvisats av riksdagen. Därav avser drygt 8 milj.kr. lönemedel som gör det möjligt att tillfälligt förstärka verkets personalresurser. Jag avser att inom kort föreslå regeringen att invandrarverket beviljas ytterligare tillfälliga medel för innevarande budgetår. Dessa åtgärder kommer att föreläggas riksdagen för godkännande i samband med tilläggsbudget II. För budgetåret 1987 87:75 delen av den personal som under det senaste året har kunnat anställas genom 19 februari 1987 tillfälliga resurstillskott. I budgetpropositionen har också föreslagits att regeringen bemyndigas besluta om de tillfälliga resursförstärkningar som erfordras vid invandrarverket för handläggning av asylärenden och mottagning av flyktingar och asylsökande. Det är mycket angeläget att med hjälp av en extra insatsstyrka arbeta av de balanser i asylärenden som har uppstått vid invandrarverket. Syftet är att förhindra att handläggningstiden i sådana ärenden blir orimligt lång. Så snart de praktiska förutsättningarna för en sådan extra insatsstyrka är utredda och insatsernas omfattning kunnat fastställas har jag för avsikt att föreslå regeringen att medel anvisas för detta ändamål. Regeringen har nyligen tillsatt en särskild utredare för att se över organisation och rutiner för handläggningen av asylärenden. Utredaren skall föreslå de organisatoriska och administrativa förändringar som behövs för att förkorta handläggningstiderna i asylärenden. Vidare har regeringen tillsatt en särskild utredare som skall göra en i första hand teknisk översyn av utlänningslagen. Denna översyn har också till syfte att förkorta handläggningstiderna. De båda utredarna skall arbeta snabbt och i nära samarbete med varandra. När de lämnat sina förslag kommer regeringen att pröva om det krävs några mera långsiktiga förstärkningar av invandrarverkets resurser.

Herr talman! Jag vill tacka invandrarministern för svaret. Invandrarverket mår inte bra. Enligt en undersökning av Statshälsan uppvisar ett onormalt stort antal personer på invandrarverket stressymptom: huvudvärk, magont, sömnsvårigheter och andra, kanske mer allvarliga, psykiska symptom. Den exceptionella arbetssituationen medför att man tvingas slarva igenom ärenden för att ens ha en chans att hinna med. Det skapar naturligtvis en sämre rättssäkerhet för de asylsökande. Personalen tvingas också arbeta övertid t.o.m. på lördagar för att kunna hinna med, och ändå hinner man inte med. Vad beror detta på? Enligt invandrarverkets chef har de två senaste åren inneburit en volymökning på uppskattningsvis 300-400 96, samtidigt som man har fått en resursförstärkning på 22 20. Då är det självklart att balanserna växer, att handläggningstiderna förblir oacceptabelt långa och att psykiska påfrestningar ökar på både personal och asylsökande. Hur klarar invandrarverket sig egentligen? Jo, genom övertid och genom att överföra folk från andra verksamheter. Men snart har man uttömt de möjligheterna och det krävs kanske en annan insats. Budgetpropositionens s.k. ökning bestod i, som invandrarministern mycket riktigt påpekar i sitt svar, endast att man permanentar de tjänster som 55 redan finns tillsatta på invandrarverket — dvs. i sak ingen förstärkning, ingen extra resursöverföring alls till invandrarverket. Därför välkomnar jag det halva löftet från invandrarministern om en extra insatsstyrka och tillfälliga medel. Men jag skulle vilja fråga invandrarministern hur han å ena sidan har kunnat konstatera att det har inneburit en stor arbetsbelastning för invandrarverket med det ökade antalet asylsökande, å andra sidan i budgetpropositionen inte föreslog någon som helst real förstärkning av invandrarverkets resurser. Och jag undrar: Är det inte dags att se till att det också blir en real och inte bara en tillfällig förstärkning av invandrarverkets resurser?
Herr talman! Jag tycker att Maria Leissner gjorde sig skyldig till slarv på två punkter i sitt inlägg. Först sade hon att invandrarverkets personal slarvar igenom ärendena. Det är farligt att sprida en sådan föreställning. Jag vill betona att invandrarverkets personal gör ett mycket ambitiöst arbete och prövar ärendena mycket noga. Dess arbete kännetecknas inte av slarv. Personalen har en mycket pressad situation. Den har ett växande antal ärenden och mycket svåra ärenden att arbeta med, det är vi starkt medvetna om. Det är mot den bakgrunden som det har skett upprepade förstärkningar av personalen, och jag vill betona att Maria Leissners sifferredovisning är det andra slarvet i hennes inlägg. I jämförelse med budgetpropositionen för innevarande år innebär den budgetproposition som är framlagd för kommande budgetår en ökning från 66,2 milj.kr. till 82,5 milj.kr. Det är en real förstärkning. Det är de siffrorna som skall jämföras med varandra. Jag har i mitt svar redovisat en rad åtgärder som regeringen har vidtagit och avser att vidta. Därtill kommer det utredningsarbete som nu är igångsatt och som även det är ett led i att underlätta den arbetssituation som föreligger vid invandrarverket.
Herr talman! Invandrarverkets personal är naturligtvis i en fullständigt omöjlig situation. Verkets anställda kläms mellan kravet på att göra sitt jobb på ett så bra sätt som möjligt — vilket de förvisso gör, när de t.o.m. går till jobbet och sitter och arbetar på helgerna — och kravet på att hinna med ärendena, eftersom det annars skulle skapas fullständigt oacceptabla förhållanden både för de asylsökande och för annan personal ute på förläggningar och på andra ställen. Så frågan är vem det egentligen är som har slarvat här. Jag tycker fortfarande att det är mycket underligt att det här inte kunnat förutses i budgetpropositionen, att invandrarverket ständigt skall leva under ovissheten: Kommer det tillfälliga förstärkningar eller inte? Hur skall vi kunna planera? Finns det någon möjlighet att vi någonsin får vettiga resurser så att vi kan klara av att tillgodose rättssäkerheten?
Herr talman! Jag är tacksam för att Maria Leissner nu korrigerar sig och bekräftar att invandrarverkets personal gör ett bra jobb. Sedan vill jag upprepa att budgetpropositionen som är framlagd inför riksdagen och som skall behandlas under de närmaste månaderna innebär en real förstärkning. 44 tjänster permanentas, och det är en real förstärkning. Därtill kommer möjligheten som kan utnyttjas för tillfälliga insatser inom ramen för det bemyndigande till regeringen som har begärts.
Herr talman! Jag tycker att det är ett otillåtligt debattekniskt grepp att skälla mig för att tala illa om invandrarverkets personal, när det i själva verket handlar om att det är invandrarministern som är ansvarig för att invandrarverkets personal har en så oerhört svår situation för tillfället. Det är därför jag har ställt denna fråga. Jag tycker det är orimligt att de anställda skall befinna sig i denna situation. Det är orimligt både för deras egen del som för de asylsökandes del — dessa påverkas naturligtvis också av att invandrarverket inte har tillräckligt med personal och tillräckligt med tid för att kunna ge ärendena en tillfredsställande behandling. Därför hoppas jag att åtminstone nästa års budgetproposition kommer att innehålla någonting annat än permanentning av tillfälliga resurser.
Herr talman! Jag måste än en gång tala om för Maria Leissner att det var hon som inledde debatten med att säga att invandrarverkets personal slarvar igenom behandlingen av ärendena. Jag var angelägen om att tillbakavisa sådana påståenden. Jag har stor förståelse för den pressade arbetssituationen vid invandrarverket, och jag har redovisat att det de facto görs kraftiga extrainsatser. Därtill permanentar vi invandrarverkets basorganisation inför nästa budgetår. Vidare förses regeringen med ett bemyndigande om riksdagen godkänner detta. Dessutom påbörjas en utredning för att lägga grunden för ett bättre system och en bättre ordning och arbetssituation för invandrarverket framdeles.

Herr talman! Ingrid Sundberg har frågat mig vilka åtgärder jag vill föreslå för att de som vill och kan arbeta inte skall tvingas avstå därifrån på grund av att de inte får ersättning för nödvändig taxitransport till och från arbetsplatsen. regeringen föreskriver bestämma att ersättning skall kunna utges från sjukförsäkringen för en försäkrads merutgifter för resor till och från arbetet i just sådana situationer som Ingrid Sundberg avser i sin fråga. Sådan försöksverksamhet bedrivs för närvarande av försäkringskassorna i Göteborg, Blekinge län, Gävleborgs län, Västernorrlands län och Västerbottens län. Försöksperioden sträcker sig till den 30 juni 1987. Riksförsäkringsverket har kommit in till regeringen med en begäran om förlängd försöksverksamhet eftersom verket bedömer att erfarenheterna hittills varit goda. Jag vill också tillägga att rehabiliteringsutredningen enligt sina direktiv har till uppgift att överväga möjligheterna att ge ersättning från sjukförsäkringen för resor eller tillfälliga arrangemang på arbetsplatsen, då den sjukes hälsotillstånd medger att han förvärvsarbetar.

Herr talman! Jag skall be att få tacka Gertrud Sigurdsen för svaret. Fullt så här enkelt är det inte i realiteten. Teori och praktik är inte alltid detsamma. Om jag undantar försökslänen och i stället syftar på området närmast Stockholm, där antalet benbrott och armbrott varit ovanligt stort i år, så fungerar det i verkligheten så att man går till försäkringskassan och får fylla i ansökan om temporär färdtjänst. Då får man reda på huvudregeln, att det gäller handikapp som är bestående i minst sex månader, men att undantag kan göras för resor till arbete och högskolestudier när särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl är att man inte har en giltig försäkring. Har man ingen försäkring får man faktiskt ersättning från sjukkassan även i områden utanför de områden som omfattas av försöksverksamheten, om vilka riksdagen beslutat. Men om man säger att man har en försäkring och det senare visar sig att försäkringen inte gäller, då har man redan hunnit få avslag. När man vill visa att försäkringen inte gäller skall man också till legitimationsnämnden redovisa ett arbetsgivarintyg, liksom ett sjukintyg som visar att man är berättigad till sjukskrivning. Allt detta är så omständligt att man i allmänhet hinner ta bort gipset innan man fått temporär färdtjänst beviljad. Eftersom sådan inte kan beviljas med retroaktivitet, får man ingenting. Många har valt sjukskrivning och då upplevt mycket starka psykiska besvär, eftersom man tvingas vara sjukskriven, trots att man både kunnat och velat arbeta, om det bara lämnats ersättning för resorna till och från arbetet.
Herr talman! Jag kan svara ja på Ingrid Sundbergs fråga, eftersom riksförsäkringsverket i avvaktan på resultatet av rehabiliteringsutredningens arbete föreslår att försöken skall utvidgas till att omfatta hela landet med en tidsförlängning till utgången av år 1988. Sedan kommer ju rehabiliteringsutredningens förslag. Jag sade till Ingrid Sundberg att försöksverksamheten har utfallit väl. Enligt försäkringskassornas beräkningar har det här också inneburit att försäkringens kostnader minskat med närmare 450 000 kr. Jag noterar detta, Prot. 1986/87:75
Omvissplentrag för ER Ar söksverksamhet med Herr talman! Jag tackar socialministern, eftersom det här var glädjande AS SS uppgifter. Det är självklart att behandlingen tar en viss tid när man begär Orsa bilen OR Re J 8 8 sjukvården temporär färdtjänst eller ersättning, men får jag fatta statsrådet så, att ersättningen kommer att utgå för hela den tid som vederbörande har varit förhindrad att själv ta sig till och från arbetet? Kan man räkna med att kostnaderna kommer att täckas? Beträffande de fall som ligger utanför försöksverksamheten skulle jag vilja fråga om statsrådet vågar göra någon bedömning av om man skulle kunna medge retroaktivitet när gipset redan har tagits bort.

Herr talman! Daniel Tarschys har frågat mig om regeringen nu är beredd att låta genomföra ett försök med en särskild överföring av medel från sjukförsäkringen till Bohuslandstinget för att minska kön inom landstinget när det gäller höftledsoperationer. Svaret är nej med samma motivering som jag anfört vid de två tidigare tillfällen, den 24 oktober och den 2 december 1986, när jag besvarat likalydande frågor från Daniel Tarschys. Som jag meddelat vid en av hälsooch sjukvårdsberedningen anordnad konferens den 27 januari i år kommer regeringen under våren att lägga fram förslag om ett statligt stöd för att öka kapaciteten när det gäller höftleds-, gråstarrsoch kranskärlsoperationer. Konstruktionen av stödet kan jag inte närmare gå in på i dag.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

När vi i höstas sist talades vid om saken sade socialministern att det vore fel att öppna en andra kanal till landstingen. Landstingen har sina Dagmarpengar, och det skulle vara principiellt felaktigt om landstingen finge mer pengar för sjukvården. Nu har regeringen svängt på denna punkt och sagt att det skall komma mer pengar vid sidan av Dagmaranslaget. Eftersom argumentet för regeringens ställningstagande i höstas har bortfallit, tänkte jag att den ståndpunkt som baserades på detta argument hade uppgivits. Men nu säger 59 alltså socialministern att ståndpunkten står kvar, trots att argumentet har fallit bort. Om det nu är så att man kan ge pengar till landstingen vid sidan av Dagmaranslaget, skulle jag vilja fråga varför man inte kan tillåta det här försöket, som alltså skulle innebära att köerna kunde minskas samtidigt som det sparas pengar i försäkringskassan. Alla partier i Göteborgs och Bohus län tycker att det här är en bra idé. Tycker inte regeringen det också?

Herr talman! Mats O Karlsson har frågat mig om jag har någon avsikt att ingripa för att påverka den framtida strukturen inom mejerisektorn. Mejerierna i vårt land ägs i allt väsentligt av jordbrukskooperationen, som har uttalat målsättningar i fråga om bl.a. regional utveckling och kvaliteten på våra livsmedel. Jag utgår från att jordbrukskooperationen i sin planering väger in dessa mål i avsedd utsträckning och inte agerar i motsatt riktning.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret, även om det var i kortaste laget och för passivt enligt min mening. Det finns, som jag ser det, skälatt ha ett annat synsätt på livsmedelsindustrin än på vilken annan industri som helst — att producera livsnödvändig föda är inte detsamma som att producera något annat. Det finns därför anledning från samhällets sida att intressera sig särskilt för utvecklingen inom denna industrigren. Kvalitetskraven måste ställas utifrån samhälleliga aspekter på produktion av livsmedel. Det gör vi redan inom primärproduktionen, dvs. inom jordbruket. Där drar vi oss inte för det. Inom jordbruket pågår en livlig diskussion om premiering genom prissättning av kvalitetsproduktion och om forskning om alternativa och miljövänligare metoder och därigenom högre kvalitet. Om inte detta följs upp i nästa led, dvs. i förädlingsindustrin, riskerar man att mycket av insatserna inom jordbruket inte tas till vara. Jag är i för sig medveten om att enligt det forskningsprogram som regeringen tog fram fjol efter förslag från skogsoch jordbrukets forskningsråd skulle medel tillföras forskningen inom livsmedelsindustrin. Forskning är ju ett sätt för samhället att förbättra beslutsunderlaget för näringen och därigenom också påverka utvecklingen inom branscherna. Jag vill därför fråga jordbruksministern om han är beredd att särskilt stödja forskning när det gäller mjölkens kvalitet och mejeribranschens utveckling. Jag vill också fråga jordbruksministern om han inte håller med mig om synsättet, att om vi påverkar och ställer krav på jordbruket måste vi också fullfölja detta och ställa motsvarande krav på vidareförädlingen av maten. En självklar princip i detta sammanhang måste vara att det skall finnas en närhet mellan produktion och konsumtion. Det är inte vettigt att transporte ra vare sig råvaror eller färdigvaror kors och tvärs genom landet. Inom vissa — Prot. 1986/87:75 branscher har man redan fått göra omprövningar. Bageribranschen är ett — 19 februari 1987 exempel. Inom denna bransch har man nu återupptagit driften vid många småbagerier. Det gör man t.ex. inom Kooperativa förbundet. Jag skulle därför vilja att jordbruksministern utvecklar sitt svar med anledning av dessa frågor.
Herr talman! Som svar på Mats O Karlssons sista fråga kan jag säga att regeringen i dag har offentliggjort ett omfattande livsmedelsforskningsprogram, där tyngdpunkten ligger just på de delar av livsmedelskedjan som kommer efter råvaruproduktionen, dvs. bl.a. livsmedelsindustrin. Jag vill också erinra om det arbete som STU bedriver för att försöka få fram metoder för en mer småskalig livsmedelsindustri, vilket är mycket viktigt. Jag vill också tillägga att det är självklart att ägarna — i detta fall lantbrukskooperationen, som både står för råvaruledet och äger mejerierna — har ett mycket stort ansvar då det gäller att se till att de målsättningar de själva har uttalat om regional utveckling och närhet mellan råvarorna och mejerierna i möjligaste mån följs upp. Självfallet får man inte agera i motsatt riktning.

På den punkten tror jag att vi är överens.
Herr talman! Det var sympatiskt när jordbruksministern sade att man skall lita på ägare. Jag tycker också att vi skall göra det så långt som möjligt. Men när man tar del av de visioner som Arla har presenterat blir man litet tveksam till om kvalitetskravet är Arlas bärande princip. Om man skall frakta mjölken långt utsätter man den utan tvivel för risker. Man tvingas behandla mjölken på olika sätt — det talas om ultratemperering, som innebär att konsumenten får gammal mjölk som är behandlad så att den ser ut som färsk. En sådan utveckling skall vi inte behöva acceptera. Jag återkommer till frågan om att vi skall ha en livsmedelspolitik, inte bara en jordbrukspolitik. Där måste vi följa upp hela kedjan från primärproduktion till förädling. Jag vet att jordbruksministern tillsätter arbetsgrupper för att ta fram alternativa metoder inom jordbruket. Jag tycker att man också skulle kunna göra det i industriledet.

Herr talman! Ivar Franzén har frågat mig om det utredningsuppdrag som lämnats till statens prisoch kartellnämnd avseende förändring av tekoindustrins s.k. äldrestöd och delar av stödet från statens industriverk kommer att slutföras inom av regeringen fastställd tidsplan och om regeringen därefter avser att snarast återkomma till riksdagen med förslag i ärendet. Regeringen har, som framgår av årets budgetproposition under hösten 1986 uppdragit åt statens prisoch kartellnämnd att utreda frågan om att omvandla olika stödformer för tekoindustrin till ett s.k. avskrivningslån. Uppdraget skall vara slutfört den 31 mars 1987. Jag har erfarit att utredningen vid statens prisoch kartellnämnd genomförs enligt uppgjorda planer och att nämnden räknar med att kunna hålla den fastställda tidsplanen. Efter remissbehandling och sedvanlig beredning i regeringskansliet avser jag att föreslå regeringen att återkomma till riksdagen i frågan.

Först skall jag tacka industriministern för svaret. Bakgrunden till frågan är det beslut som riksdagen fattade vid förra riksmötet med anledning av en motion från centerpartiet om att man skall förändra en del av stödformerna för teko till ett utvecklingslån eller avskrivningslån, hur man nu uttrycker sig. Tanken är att man på det sättet skulle göra stödet från statsmakterna mer offensivt och stimulera företagen till att investera i maskiner, byggnader och utveckling som skulle göra tekoindustrin ännu mer konkurrenskraftig än vad den redan är. Vi har 700 tekoföretag som sysselsätter 33 000 människor. Då är det viktigt att företagen blir så effektiva som möjligt. Nu lägger företagen själva ned stor energi på att de skall bli bra. Det finns all anledning att stödja dem. Bakgrunden till frågan är också den att det funnits farhågor för att utredningen kanske inte blir färdig inom utsatt tid. På den punkten är jag alltså nöjd med industriministerns svar. Jag kan konstatera att utredningen blir klar inom utsatt tid. Industriministern säger att han efter sedvanlig remissbehandling tänker föreslå regeringen att återkomma till riksdagen i frågan. Jag skulle vilja veta när detta blir i så fall. Mitt önskemål är att vi under vårriksdagen skall få ett sådant förslag. Är det möjligt?
Herr talman! Statens prisoch kartellnämnd har fått ett knappt halvår på sig att utreda frågan. Det får anses vara en kort tid med tanke på frågans vikt och det faktum att nämnden skall samråda med samtliga berörda organ. För att regeringen skall kunna behandla frågan i samband med arbetet med förslag till budget för 1988/89 måste nämndens rapport föreligga i slutet av mars, eftersom remissbehandlingen sedan tar minst tre månader.
Herr talman! Tolkningen av det svaret måste bli att något förslag inte kommer att föreligga förrän under hösten. Det är naturligtvis utifrån min utgångspunkt litet sent. Men jag kan samtidigt förstå att industriministern vill remissbehandla förslaget, och om det skall ske kan knappast något förslag komma under vårriksdagen utan det måste då bli i höst. Som jag sagt är det angeläget att förslaget kommer så snabbt som möjligt, eftersom de stödformer som vi har tänkt oss att omvandla till ett utvecklingslån undan för undan trappas ned av den socialdemokratiska regeringen. Det kommer att bli svårigheter om nedtrappningen gått alltför långt innan förslaget kommer, och därför är ett förslag i höst i senaste laget. Men om det bara kommer och är sådant att vi kan tycka det är bra, får vi vara nöjda med det.
Herr talman! Marianne Andersson har frågat finansminister Kjell-Olof Feldt om vad regeringen avser att göra för att bryta den regionala obalansen vad gäller den privata tjänstesektorns koncentration till storstadsområdena. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Statens industriverk har på regeringens uppdrag gjort en kartläggning av tjänstesektorn och också lämnat förslag om åtgärder för att få till stånd en ökad geografisk spridning av tillväxten. Detta material har remissbehandlats. Arbetet med en sammanställning av remissynpunkterna pågår inom industridepartementet. Industriverkets förslag till åtgärder rör en rad olika frågor, varav en del kräver ytterligare beredning. Ställningstaganden och förslag kommer att presenteras efter hand som erforderligt beslutsunderlag kommer fram. På några punkter har regeringen redan vidtagit åtgärder eller i budgetpropositionen redovisat förslag till åtgärder för att sprida expansionen inom de privata tjänstenäringarna ut från storstadsområdena. Jag vill här nämna de åtgärder som vidtogs under hösten 1986 för att via byggregleringen dämpa byggandet av bl.a. kontorsoch industrilokaler i Stockholmsregionen. Jag vill också nämna slopandet av frisläppet av de allmänna investeringsfonderna i storstadsområdena samt förslaget i årets budgetproposition om att ge regeringen möjlighet att i vissa fall lämna offertstöd även utanför stödområdet till företag inom den privata tjänsteoch servicesektorn. Jag vill i detta sammanhang också understryka betydelsen av de i budgetpropositionen föreslagna satsningarna på att förbättra infrastrukturen i de regionalpolitiskt prioriterade regionerna för att där kunna erbjuda en god näringslivsmiljö för företagen. Vidare vill jag nämna förslaget om ett förstärkt stöd för medflyttande till nyckelpersoner som flyttar till dessa delar av landet. I budgetpropositionen aviserade jag också min avsikt att ta initiativ till överläggningar med företrädare för den privata tjänstesektorn om att få en ökad geografisk spridning av verksamheten från storstadsområdena till andra delar av landet.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att Volvo skall ta sitt ansvar i Morgårdshammar och stoppa utförsäljningen av Centro-Morgårdshammar AB. AB Volvo, som äger Centro-Morgårdshammar AB, har offentliggjort att man har för avsikt att sälja företaget och att förhandlingar med viss intressent inletts. Det har också meddelats att viss personalreduktion vid företaget kan komma att aktualiseras. Eftersom förhandlingar pågår vid företaget är jag för dagen ej beredd att — Prot. 1986/87:75 yttra mig närmare i denna fråga, men jag vill betona att jag följer frågans 19 februari 1987
Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Jag har dock inte fått något svar på min egentliga fråga. Industriministern säger nämligen för andra året i rad att han följer frågan om Centro Morgårdshammar med uppmärksamhet. Också vid det tidigare tillfälle Volvo genomförde stora rationaliseringar sade industriministern att han följde frågan med uppmärksamhet. Under tiden minskar personalen, och Smedjebackens kommun blöder. Faran är stor för att Centro-Morgårdshammar bara blir ett minne blott om inte någonting görs. Tydligen gör inte Volvo någonting. Volvo tar i varje fall inte sitt ägaransvar. Från kommunen har man gjort uppvaktningar och tydligen också vänt sig till regeringen och där träffat både industriministern och finansministern, som enligt pressens uppgifter säger att de skall ”tala med” Volvo. Jag vill fråga industriministern om detta är den arsenal av åtgärder som regeringen har att sätta in när det gäller den här frågan. Att man får intrycket att det är så måste bli den logiska följden av den här långdragna utvecklingen. Har regeringen inget annat att komma med än att säga att man skall tala med Volvo och att man skall följa frågan med uppmärksamhet? Har regeringen ingen annan arsenal? Det handlar ju här om regionalpolitik och om ägarnas ansvar. Vi kan se hur allvarligt det kommer att bli framöver om ingenting görs. Det borde väl, trots att företaget är i ett förhandlingsläge, inte vara så svårt att tala om vilken linje regeringen vill driva. Volvo borde t.ex. få veta att regeringen tänker vidta åtgärder mot företaget om det inte tar sitt ägaransvar. Eller är det så att regeringen bara kan ”tala med” Volvo? I så fall är det ganska allvarligt. Regeringen känner ju till förhållandena och Volvos agerande i Västerbergslagen. Volvo har dragit sig ur Fredriksberg, drar sig ur Norberg och tar över huvud taget inte något ansvar för verksamheten i Bergslagen. Det är beklagligt för hela Västerbergslagen, i synnerhet för Smedjebacken och Morgårdshammar, om regeringens arsenal av åtgärder begränsar sig till att man skall följa frågan med uppmärksamhet och eventuellt tala med Volvo.

I Herr talman! Gunnar Hökmark har frågat finansministern om han är beredd att tillsätta en kommission i syfte att granska löntagarfondernas affärsetik vad gäller optionsaffären med Svenska Handelsbanken, spekulationen i Fermenta och fondernas uppträdande vid börsen i övrigt. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. 65 Mitt svar på Gunnar Hökmarks fråga är nej. Förutsättningarna för löntagarfondernas verksamhet finns angivna i reglementet för allmänna pensionsfonden. Varje fond har därutöver en styrelse som ansvarar för fondens verksamhet. Riksrevisionsverket har vidare att granska löntagarfondsstyrelsernas medelsförvaltning. Jag avvaktar däremot med intresse huruvida man inom näringslivet har för avsikt att vidta några åtgärder i anledning av de hot och ekonomiska påtryckningar som vissa företag och befattningshavare blivit utsatta för på grund av träffade avtal med löntagarfonder.